Herr talman! Det är riktigt, Åke Wictorsson, att ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre. Men jag måste ändå säga att de starka krav på förändringar av organisationen som man gång på gång framför från socialdemokraternas sida skulle ju vara intressanta och berättigade, om man hade kunnat visa på allvarliga brister i handläggningen och i funktionen hos den organisation som nu finns. Vi har försökt inhämta uppgifter om detta, och alla sådana uppgifter pekar på att det här fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Detta är märkligt, Einar Larsson. Vem är det som skall avgöra huruvida man anser att konsumentintresset är företrätt på ett riktigt sätt— den borgerliga regeringen eller de olika grupper som i konsumentdelegationen företräder konsumentintresset? Dessa senare grupper har alltså hävdat att man vill ha den här översynen och tillstyrkt den. Men den borgerliga regeringen säger att det inte skall bli någon översyn. Ett förhållande som karakteriserar den nuvarande konsumentdelegationen är ju den faktiska situationen att den består av dels rena konsumentrepresentanter, dels representanter för förbrukarsidan eller för livsmedelsindustrin. Vi kan inte se att det här är en rimlig konstruktion, och det kunde f. ö. inte heller en enhällig jordbruksutredning göra. Det är detta förhållande vi diskuterar nu, Einar Larsson.
Herr talman! Den borgerliga regeringen har inte funnit anledning att ändra på allt i fråga om rådande praxis som den fick ta över, och i det här fallet har man inte funnit tillräckliga skäl att ge sig in på en förändring. Detta har inte alls att göra med vem som råkar ha regeringsansvaret. Det fungerade bra tidigare, och den förutvarande regeringen accepterade den organisation som fortfarande gäller. Vi har som sagt ännu inte funnit tillräckligt starka skäl att ge oss in på detta.
Herr talman! Helt kort: Det var ju på det sättet att den tidigare regeringen föreslog en förändring av jordbruksnämndens styrelse. Denna förändring accepterades också av den tidigare riksdagsmajoriteten men fullföljdes inte av den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten. På den punkten stämmer alltså inte herr Larssons resonemang.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 15 är ett betänkande i tiden, ett vittnesbörd om att vi lever i giftåldern. Om man skall betrakta det som ett civilisationens framsteg att vi efter att ha passerat sten-, brons-, järnoch diverse andra åldrar nu har kommit till just giftåldern, överlåter jag åt kammarens ledamöter att själva avgöra. De tre motioner som här behandlas syftar alla till en ökning av användningen av gifter, eller låt oss i stället säga bekämpningsmedel. Detta gäller inte bara den av mig m.fl. avlämnade motionen, som föranlett utskottets moderater att reservera sig, utan också Björn Eliassons och Erik Johanssons i Hållsta. Författarna till de två sistnämnda motionerna undrar väl hur i all sin dar jag kan komma med ett så vansinnigt påstående, tvärtemot motionernas andemening. Men faktiskt är det så, att ett bifall till dem skulle innebära större kvantiteter bekämpningsmedel i markerna. En eftersträvad effekt kan nämligen nås på två olika sätt: genom besprutning från marken — och den har ingen opponerat sig mot — eller från flygplan. I det sistnämnda fallet går det åt bara en ringa del av den mängd bekämpningsmedel som krävs för att nå samma mål genom markbesprutning. Motionärernas önskade förbud mot den utspädda versionen, om uttrycket tillåts, får därför knappast den innebörd de tänkt sig. Frågan, ibland förenad med krav på förbud mot diverse preparat, är en gammal bekant för jordbruksutskottet, som så sent som förra året ställde sig bakom ett totalförbud mot herbicider innehållande dioxinet TCDD. Då var ingrepp mot spridning från luften också aktuella men avvisades av riksdagen. Sedan dess har ingenting inträffat, och inte heller i motionerna några skäl anförts som föranlett ett ändrat ståndpunktstagande. Jag ansluter mig därför till det eniga utskottets avstyrkande i detta fall, men det sker med en känsla av olust, eftersom jag tycker lika illa om flygbesprutning som motionärerna. Den har sina nackdelar, som jag personligen anser vara så stora, att på de marker som jag förvaltar ingen sådan besprutning får förekomma. Men metoden är inte ett lustigt påfund från skogsmannahåll — omständigheterna har tvingat fram den. Om det är de alltför kraftigt stigande omkostnaderna som varit den direkta orsaken, eller om skogsmännen slagit till först för att i tid möta kostnadsökningen, det är bra ofruktbart att diskutera. Sambandet finns där ändå, och vi har att göra det bästa möjliga av det läge vi pressats in i. Motionärernas förslag att ersätta Nygbesprutning med manuell röjning är tyvärr helt orealistiskt. Inte så att det inte skulle vara tekniskt möjligt att hålla slyet borta, för det går, om man bara kommer igen minst en gång om året. Annars tvingas barrplantorna att stå och mara i halvskuggan minst 10-15 år, innan de kan hävda sig mot slyet. Men förslaget är ekonomiskt omöjligt. Om än inte den föreslagna nya skogsvårdslagen tar med lönsamhetskravet, måste vi i alla fall ta hänsyn till vad det här kommer att kosta den enskilde skogsägaren i form av utebliven produktion och luckiga bestånd, för att inte tala om de kostnader som kommer att åvila den slutliga produkten. Skall vi över huvud taget ha ett ekonomiskt skogsbruk i vårt land, måste vi leva med kemikalierna här liksom för övrigt också i jordbruket, där ett totalförbud skulle medföra en världssvält av ofattbara dimensioner. Vi får finna oss i dem, förhoppningsvis under ett övergångsskede medan vi experimenterar fram bättre metoder, trots att följderna åtminstone ur floristisk synpunkt kan bli katastrofala — dock inte så att alla tvåhjärtbladiga växter skulle dödas, som felaktigt påstås i Björn Eliassons motion — men jämförda med skogsutredningens stolligheter om Pinus contorta på 14 ?5 av Norrlands skogsareal blir de kalamiteterna milda västanfläktar. Även om man ur de båda motionerna plockar bort felaktigheter och diskutabla påståenden, kvarstår som en värdefull kärna kravet på större hänsyn till de ekologiska faktorerna.

De här sakerna är i mycket en fråga om proportioner. Det är inte alls givet att allt som är stort är bra. Vi minns väl alla debatten om de överdrivet stora kalhyggena, orsakad av att ett sedan evärdliga tider godtaget skede i skogens utveckling tillämpades på ett stötande sätt. Och tyvärr var det väl här skogsmännen som kastade första stenen genom sin tro på de stora behandlingsytornas välsignelse, men man kunde till slut ändå mötas, och debatten lugnade sig. Låt oss hoppas på en liknande utveckling i vad avser slyoch lövbekämpningen, där man också förefaller att ha i någon mån gripits av de stora ytornas psykos. Bristande sinne för proportioner kommer också fram i fråga om DDT, men här är det inte tal om stora mängder, tvärtom om så små kvantiteter att de med normala vågar inte ens kan mätas. Följderna av DDT-förbudet däremot är så allvarliga, att vi moderater ansett det nödvändigt att bryta ut frågan för särbehandling och inte invänta det skogspolitiska program som jag nyss nämnde. Det är här inte fråga om någon schablonmässig behandling av större områden med verkningar som slår blint mot alla insekter, utan det är en artspecifik bekämpning, som främst riktar sig mot snytbaggar och ett par andra vivlar, dessutom mot några arter svarta bastborrar. Den går till så att man i plantskolorna behandlar plantorna med DDT, innan de skickas ut till kunderna. Det är här, alltså i plantskolorna, riskerna ur arbetarskyddssynpunkt finns, men det är också här lättast att undanröja dem. Skogsstyrelsen har gjort en omsorgsfull utredning om allt sorh hänger samman med snytbaggen. Jag kan inte ta upp tiden med att i detalj referera den utan vill bara säga, att DDT är det preparat som ger minst problem ur yrkesmedicinsk synpunkt, närmast följt av lindan — intetdera preparatet registrerat och godkänt av produktkontrollnämnden. DDT har inte påvisats ha några negativa miljöeffekter på vare sig vattenkvaliteten i den omgivande miljön eller på de ryggradsdjur som ibland äter på unga plantor. Annat vore knappast heller att vänta, eftersom det gäller en så försvinnande liten DDT-mängd, 100 gram per hektar, dvs. 0,01 gram per kvadratmeter en gång vart hundrade år. Jag kan inte värja mig för intrycket att produktkontrollnämnden offrat DDT för ovidkommande påtryckningar eller också gjort sitt förbud generellt utan tanke på de speciella förhållanden, varunder preparatet används i skogsbruket. Häromdagen anslog riksdagen 20 milj.kr. som bidrag till omplantering efter snytbaggeskador, ett avsevärt belopp, som vi borde kunna använda bättre. Men sätter vi det beloppet i relation till de verkliga skadorna, värderade till 290 milj.kr. i skogsstyrelsens utredning, blir det inte lika imponerande. Och jämför vi med den förlust av förädlingsvärdet som den uteblivna skogsråvaran vållar industrin, tillkommer ytterligare 576 milj.kr. Mot dessa sammanlagt 866 milj.kr. per år blir våra 20 miljoner en rent symbolisk ersättning, snart sagt bara en droppe i havet. Om den droppen åtminstone gjorde nytta! Men vi kastar den ju bokstavligen i gapet på snytbaggarna. Visst kan vi klara skogsbruket utan DDT, men det blir till priset av den effektivitet hos moderna skogsbruksmetoder, som möjliggjort dagens arbetsinkomster och dagens taxeringsvärden med för den delen. Skär vi lagstiftningsvägen ner produktiviteten, kräver logiken en justering neråt av fastighetstaxeringen också, och många av våra ambitioner i samma veva. Jag yrkar inte på den saken nu, men jag har velat fästa uppmärksamheten på hur invecklad den här vävnaden av produktion och bekämpningsmedel faktiskt är. De krav man ställer på bekämpningsmedel är bl.a. att de snabbt skall brytas ner och att de inte anrikas i näringskedjan, krav som f. ö. helt uppfylls av fenoxiherbiciderna. DDT däemot fyller inte något av dessa krav, det måste sägas ifrån. Med sin halveringstid på ett år måste DDT betecknas som stabilt, något som dock för dess speciella användning som plantskydd är en fördel. DDT anrikas också i näringskedjan, men vi anser att riskerna, fortfarande i det här speciella fallet, är så små att de kan negligeras. Det är utmärkt att de här problemen debatteras. Inte minst bör diskussionen kunna ge forskningen goda uppslag, och vi bör givetvis då ställa tillräckliga resurser till dess förfogande. Tänk vad de 20 miljonerna för ersättningsplanteringar skulle kunna göra! Men vi får inte tappa sinnet för proportioner, så att vi i vår stränghet låter kon dö medan gräset växer, låter skadorna bli orimliga medan vi väntar på det fulländade bekämpningsmedlet. Det är därför jag yrkar bifall till reservationen, som jag ber kammaren notera inte avser ett totalt frisläppande av DDT utan bara dispenser, självfallet efter noggrann prövning i varje särskilt fall. Och så till sist: Vi får ofta frågan varför vi inte satsar mer på biologisk bekämpning, dvs. utnyttjar naturens artspecifika parasiter och sjukdomar. Svaret är att den sortens åtgärder är något av ett tveeggat svärd. Skulle nämligen något gå snett, är det kanske omöjligt att avbryta aktionen och vrida det hela rätt igen. Man har också talat om att i bekämpningens tjänst ta diverse luktämnen. Forskningen inom området har nätt och jämnt börjat men är nog så intressant. Vad man är ute efter är att renodla och förstärka inte bara talldoft utan även de luktämnen som förekommer i mycket små kvantiteter, feromoner, och som är särskilt attraktiva för det motsatta könet och eventuellt finns hos snytbaggehonan. Det är som jag ser det att med nästan sadistiskt raffinemang till insektsbekämpningens område överföra de metoder som alltsedan hedenhös tillämpats inom människosläktet, numera under namn som Givenchy, Soir de Paris eller Chanel nr 5. Herr talman! Sådant är farligt vid den här tiden på våren.

Herr talman! Nackdelarna med det moderna skogsbrukets användning av bekämpningsmedel, särskilt flygbesprutning, har blivit en fråga som väcker allt större uppmärksamhet. Allteftersom dessa nackdelar blir mer och mer uppenbara, inte bara för de människor som är direkt berörda, utan också för forskare inom olika områden, ökar protesterna mot dessa ingrepp. Det är ingen slump att vi just nu här i Stockholm kan se en teaterpjäs som vill visa hur utsatta de enskilda medborgarna är i de områden där de stora skogsägarintressena härskar. Men de låter sig inte bara utsättas: de protesterar också. De protesterna har vi all anledning att ta på allvar. Som vanligt framhålls det från de intressegrupper som har pengar att tjäna på den här verksamheten att den är ofarlig och absolut nödvändig för att hålla näringslivet och därmed sysselsättningen uppe. Det framfördes ju här alldeles nyss av herr Wachtmeister, men det är ju ingenting att förvåna sig över att det kommer sådana argument från det hållet! De argumenten har vi hört till leda. Det var olyckligt att lagen om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften upphävdes 1975. Nu hänvisar man, även i det här aktuella utskottsutlåtandet, till lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Men vi vet hur den fungerar: den lägger inte bevisbördan på tillverkaren eller den som använder varan. De behöver inte visa att preparatet eller vad det nu är frågan om är ofarligt innan de använder det. Men om någon blir utsatt för verkningarna, då måste den personen bevisa att det verkligen förhåller sig så, att skadorna har uppstått av medlet i fråga och att detta alltså är farligt. Vi har, herr talman, i miljödebatten haft många exempel på den saken, både när det gäller den yttre miljön, som det här handlar om, och den inre miljön när det gäller skyddslagstiftning på arbetsplatserna. I det här aktuella fallet finns det en övertygande bevisning för att besprutningen av lövskog medför skadeverkningar av många olika slag. Det har påvisats i de två motioner om besprutning som behandlas här. Det skulle också medföra positiva verkningar för sysselsättningen om man övergick till manuell röjning, vilket också framhålls i motionerna. Det är inte heller säkert att det på lång sikt är ekonomiskt, ens för skogsbolagen eller de stora skogsägarna, att ensidigt utrota lövskogen. Det är också symtomatiskt att när Hans Wachtmeister här talar om lönsamhet med stor emfas det lönsamheten för den enskilde skogsägaren som han är rädd om; det är inte lönsamheten för samhället eller för de enskilda medborgarna eller för berörda kommuner han tänker på. Som vanligt när moderaterna är i farten är det det enskilda kapitalet som skall skyddas! De förslag som framförs i motionerna överensstämmer väl med den uppfattning som vänsterpartiet kommunisterna har i dessa frågor och som vi också vid många tillfällen har framfört. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till motionerna 269 och 789.

Herr talman! Vi har i motionen 269 föreslagit att den kemiska behandlingen av lövskogen skall upphöra och ersättas med manuell röjning. Detta innefattar också flygbesprutning. Skälen till denna önskvärda förändring är flera och finns återgivna i motionen. Frågan har också en annan dimension än ett visst preparats akuta giftighet och ligger alltså utanför produktkontrollnämndens beslutsbefogenhet. Det gäller att minska kemikalieanvändningen i vårt samhälle och utveckla alternativa brukningsmetoder, som inte förutsätter sådana tillsatser. Beträffande det speciella område som motionen behandlar finns det redan en välutvecklad och beprövad metod att ombesörja skogsvården utan att använda gifter, nämligen att röja manuellt. Den metoden har dessutom värdefulla fördelar ur ekologisk synpunkt. Den ger dessutom arbete åt människor i glesbygder och möjligheter att tillvarata röjningsvirke för energiproduktion. Metoden att sprida gifter från luften är en schablonmässig metod. Varje år då flygbesprutningar förekommit i skogsbruket har det också förekommit att giftmolnet åkt i väg dit det inte varit meningen att det skulle nå. Under 1977 rör det sig om sju rapporterade fall — men hur många det kan röra sig om i praktiken är naturligtvis svårt att veta, eftersom ingen särkskilt har undersökt detta. Att felbesprutningar förekommer varje år visar också hur osäker spridningsmetoden är. Detta är mycket oroande. Det finns dessutom exempel på att man skadar barrskogen genom att välja fel tidpunkt på året för besprutning. Flygbesprutningarna har ökat kraftigt under 1977. Om den utvecklingen fortsätter har man snart ersatt röjning med kemisk bekämpning. På lång sikt får vi då rena barrskogar, monokulturer, som ersätter de tidigare blandskogarna. Vi får också ungefär den reducering av lövinslaget som skogsutredningen menar är önskvärd. Riskerna med en sådan förändring, där de kemiska medlen görs nödvändiga för att åstadkomma den, är inte acceptabla. Lövinslaget har positiva egenskaper. Det motverkar försurning och insektsangrepp, och det underhåller marknäringen. Dessutom utgör det klimatskydd för bl.a. tallens föryngring, vilket är speciellt viktigt för norra Sverige. Den klimatfaktor som är avgörande för skogstillväxten är den som påverkar näringsutbudet. Sol, koldioxid och vatten finns i riklig mängd över hela landet. Näringsutbudet bestäms av temperaturen. I blandskogarna är marktemperaturen högre än i de rena barrskogarna. Sammantaget kan sägas att det inte är för skogsproduktionen som kemikalierna behövs, utan för ekonomin. Att ersätta röjning med kemisk bekämpning innebär emellertid ett kortsiktigt tänkande. Från hälsooch miljösynpunkt innebär den kemiska lövbekämpningen avsevärda nackdelar. Oförklarliga dödsfall och missbildningar i samband med kemisk lövbekämpning rapporteras från olika håll i landet. Sambandet är inte klarlagt, men å andra sidan finns inga bekräftelser på motsatsen. Detta oroar naturligtvis de människor som lever i dessa områden, där man i många fall för jordbruket i övrigt inte använder några kemiska medel. Kommunerna har i dag inte någon möjlighet att påverka utvecklingen. Erfarenheten från 1977 visar att detta också varit omöjligt, oavsett om besprutningarna skett nära bebyggelse eller där skogsbete förekommer. Storskogsbruket har inte heller varit särskilt villigt att diskutera inskränkningar. I ett fall har man i stället försökt utöva påtryckningar på en kommun, nämligen Sollefteå kommun. I ett brev vid tiden för hälsovårdsnämndens ställningstagande i dessa frågor översände ett skogsbolag ett brev till Sollefteå kommun, i vilket man hävdade att kommunens hälsovårdsnämnd på ett närmast parodiskt sätt försökte hindra skogsbolaget att på ett rationellt sätt säkra barrskogsåterväxten. Kommunen och bolaget förhandlade då om markbyten för att åstadkomma ett rationellare ägoinnehav. Slutet på brevet lyder: ”Det är givetvis ej rimligt att ett så omfattande arbete satsas av många parter om målet med arbetet —ett rationellare skogsbruk — samtidigt avsiktligt saboteras av en av parterna. Bolaget kommer därför icke att under nuvarande förhållanden fortsätta arbetet på det planerade markbytet.” Detta är ett exempel på det krig som råder mellan å ena sidan kommuner och ortsbefolkning och å andra sidan det storskogsbruk som gör sig alltmer ekonomiskt beroende av att använda kemikalier. Naturligtvis är det angeläget att kommunernas inflytande stärks när det gäller miljöfarlig verksamhet i skogsbruket. I Finland har man mot bakgrund av diskussioner liknande våra infört restriktioner mot den kemiska lövbekämpningen. Således beslöt den finska riksdagen i slutet av januari detta år att anta ett lagförslag som innebär att en kommun hos jordbruksdepartementet kan begära förbud mot flygbesprutningar, om ett sådant förbud skulle innebära fördelar för kommuninvånarna. Sysselsättningsoch miljöskäl kan därvid åberopas. Genom att övergå till den manuella skogsvården erhåller man som sagt många fördelar. Man skapar sysselsättning i många bygder där behovet av nya arbetstillfällen är synnerligen stort. Man uppnår en omsorgsfullare skötsel av skogen, när man kan reglera trädslagsblandningen efter markens beskaffenhet, klimat, läge, jordmån osv. Man får ett mångsidigt brukande av skogen. Att använda röjningsvirke, skogsavfall och lövskog för energiproduktion är en realitet i dag och kommer att bli absolut nödvändigt i framtiden. Man kan vidare tillvarata bär, svamp och kött, som ju också är skogsprodukter — på flera håll i norra Sverige prövar man att sysselsätta människor i en sådan verksamhet. Man kan utnyttja skogen för turism och rekreation m.m. Man får långsiktigt ett mera sunt jordbruk för ett mångsidigt utnyttjande av skogen, där basen utgörs av virkesproduktionen men där denna inte hämmar andra utkomstmöjligheter från skogen. Man slipper slutligen ständiga konflikter med människor som känner oro och vanmakt över att gifter sprids okontrollerat i omgivningen. Utskottet har i betänkandet inte berört dessa frågeställningar. Det skulle naturligtvis ha varit intressant om utskottet gjort det. Man tangerar frågeställningen genom att erinra om skogsutredningens syn på inslagen av löv i skogslandskapet. Detta är emellertid en återgivning av utredningens egen polemik mot ett av sina egna alternativ, och i detta resonemang finns varken de ekologiska frågeställningarna, miljöfrågorna eller lövet som energikälla belysta. Jag konstaterar att ett enigt utskott menar att den frågeställning som aktualiserats i motionen skall behandlas i samband med bedömningar angående inriktningen av den långsiktiga skogspolitiken. Sedan några ord till Hans Wachtmeister. Han säger att vi behöver kemikalier av ekonomiska skäl och att de är ofarliga men att han själv inte är beredd att använda dem. Detta tycker jag ger ett intryck av att Hans Wachtmeister sitter på två stolar. I vårt samhälle är det alltmer angeläget att komma ifrån användningen av kemikalier, när dessa visar sig ha en så betydande negativ effekt på de ekologiska sambanden. Att söka rätta till detta måste naturligtvis vara det avgörande för framtidens miljöpolitik.
Herr talman! När det gäller flygbesprutning måste väl det väsentliga vara, om vi vill komma åt de här preparaten, att hindra preparaten som sådana och se till att det kommer mindre mängd preparat ut i marknaden. Det är då helt felaktigt att förbjuda flygbesprutningen, eftersom det är den metod som kräver den minsta kvantiteten av bekämpningsmedlen. Det är ju ingen som opponerat sig mot den besprutning som sker från marken. Det är många gånger större kvantiteter fenoxipreparat som sprids den vägen. Björn Eliasson menade att jag skulle sitta på två stolar när jag talar till förmån för kemikalierna men inte använder dem själv. Björn Eliasson är ny här i riksdagen. Jag drar mig ibland för att upprepa vad jag sagt här i fjorton femton år i den här frågan. Den är nämligen inte ny. Jag har dille på naturvård, landskapsvård och sådant. Därför har jag i alla tider arbetat för den saken och tagit på mig de ekonomiska uppoffringarna. Det har gått hittills men snart går det inte längre. Man kan inte begära att andra som inte har ett sådant intresse för naturvård skall offra lika mycket. Då kan vi hjälpa dem med just de här preparaten. Det är alltså, som jag redan sagt, huvudsakligen av floristiska skäl som jag inte använder kemikalier. Jag vill inte vara med om någon bekämpning från luften, eftersom den slår blint. Den har effekt på lignoser, dvs. vedartade växter, men i övrigt har den ingen effekt på markfloran. Det är just det förhållandet att jag inte i förväg hinner gå över de områden som skall besprutas och täcka över värdefulla buskar som gör att jag inte vill använda mig av flygbesprutning. Man kan behöva skydda värdefulla eller sällsynta arter såsom olvonbuskar eller t.ex. uppe i Tornedalen Chamadaphne calyculata, på svenska finnmyrten, som är mycket intressant ur växtgeografisk synpunkt. Jag tror inte att flygbesprutning behöver vara farlig, under förutsättning att man använder den rätt. Men då skall det vara fråga om små områden. Jag sade i mitt huvudanförande att man förefaller ha blivit angripen av de stora ytornas psykos. Om det gäller små ytor och man sköter flygbesprutningen rätt skall vi inte fördöma metoden, för under sådana förhållanden tror jag att den är bra.
Herr talman! Jag talar inte om att enbart ersätta flygbesprutning med manuell röjning. Jag talar om att ersätta den kemiska bekämpningen i skogen med manuell röjning. Det är en metod som har visat sig vara alldeles utmärkt åtminstone i mina delar av landet. Hans Wachtmeister sitter fortfarande på två stolar. Han talar om de ekonomiska uppoffringar som man måste göra för att avstå från kemisk bekämpning i skogsbruket. Jag skulle tippa att det rör sig om 5 eller 10 milj.kr. i skillnad mellan manuell röjning och kemisk bekämpning. När det gäller besprutning från mark och manuell bekämpning finns ingen skillnad, och man kan då gott använda manuell röjning. Den har nämligen enorma ekologiska fördelar framför den kemiska bekämpningen. Hans Wachtmeister kan inte komma ifrån att lövskogen är betydelsefull för marknäringsutbudet och för klimatet, att man får en rikare fauna med mer mångfald i en blandskog. Fortsätter man med kemisk bekämpning får man de rena barrskogarna på köpet — med en mycket begränsad flora och fauna. ”Slår blint”, säger Hans Wachtmeister. Det är alldeles riktigt. Kemikalier slår blint och är omöliga att kontrollera. Vill man behålla ett lövträd efter en flygbesprutning får man täcka över det. Det rör sig om ca 800 tvåhjärtbladiga växter som är känsliga för fenoxisyror, och t.o.m. de enhjärtbladiga, barrträden, är känsliga för dessa medel. Det finns många bevis i det här landet på att man i skogsbruket — genom att spruta vid fel tillfälle, innan växten förvedats — har tagit död också på barrträden. Man har också gjort dem mer mottagliga för sjukdomar osv. Sedan sade Hans Wachtmeister att besprutning skall ske på små ytor. Då är det omöjligt att spruta från flygplan! Det går inte i dag! Det är omöjligt att genomföra en så schablonmässig behandling av lövslyet. Det måste väl vara rätt svårt för Hans Wachtmeister att argumentera som miljövän samtidigt som han accepterar detta!
Herr talman! Vad det gäller med den kemiska bekämpningen är att förskaffa barrplantorna sådant försprång att de kan utvecklas så att de kan hävda sig i konkurrensen gentemot slyet. Då räcker det inte med att man röjer en enda gång, utan man får återkomma med röjning kanske en gång varje år under 10-15 års tid. Då räcker det sannerligen inte med några 5 kr./ha i röjningskostnader, eller vad det var Björn Eliasson sade. Av någon anledning använder ni tydligen inte jordbruksflyget uppe i Norrland för att bekämpa bladmögel på potatis och annat. Hade ni gjort det hade ni fått se med vilken fantastisk skicklighet flygarna hanterar sina plan även när de besprutar små ytor. Det går alldeles utmärkt att bespruta mycket små ytor. Det gäller bara att se till att man har träd runt omkring det besprutade området, som fångar upp bekämpningsmedlet. Då klarar man även den saken. Om vi skall ha landskapsbilden öppen och ha kvar de tvåhjärtbladiga växterna rekommenderas ofta att fåren skall ersätta kemikalierna.

Herr talman! Fortfarande är det ett visst gap mellan de stolarna. När Hans Wachtmeister tar upp frågan om konkurrens mellan lövsly och barrträd vill jag framhålla att den konkurrensen inte är bevisad. Det finns ju ingen konkurrens i naturen. Hans Wachtmeister skulle inse detta som den miljövän han vill göra gällande att han är. Man kan inte komma ifrån att kemisk bekämpning åstadkommer obotliga och långsiktiga skador på miljön. Man kan inte heller komma ifrån att lövinslaget har betydelse för skogstillväxten, för marknäringen, för att förhindra insektsangrepp osv. I den utredning som gjorts beträffande DDT kan man finna att inga snytbaggeangrepp har konstaterats efter det att man planterat barrskog på mark som har varit lövskogsbevuxen och att angreppen är mindre när det gäller blandskog. De här förhållandena är viktiga, och vi skall inte störa den ekologiska balansen i skogen i onödan bara därför att vi skall spara fem eller tio milj.kr. åt det svenska näringslivet. Det är oroande att allt större arealer besprutas. Denna ökning sker på bekostnad av den manuella röjningen, dvs. på bekostnad av människors arbete i glesbygder, och på bekostnad av möjligheterna att tillvarata vad skogen ger; systemet med kemikalier innebär ju att man minskar den.

Herr talman! Jag ber att få instämma i det anförande som Hans Wachtmeister för en stund sedan höll och i hans yrkande. Jag avser att i ett kort anförande möjligen komplettera Hans Wachtmeister när det gäller användningen av DDT i skogsbruket. Jag vill med detta rikta kammarens uppmärksamhet på att vi ser helt olika på preparat som innehåller DDT, beroende på var de förekommer. Således omges användningen i naturen med så långt gående restriktioner som totalt förbud. Annorlunda förhåller det sig som bekant med preparat för bruk på människor. För den som till äventyrs drabbas av huvudlöss finns det faktiskt preparat att köpa som på ett effektivt sätt råder bot på det eländet. Det kan tyckas att det borde vara en förhållandevis liten företeelse, men jag har undersökt hur det förhåller sig med det. Så många människor har behov av detta preparat att vi svenskar upphandlar 100 898 tuber varje år. Större och flitigare förbrukare kan skaffa sig en tub om 500 gr., och sådana köper vi till ett antal av 12 350, om jag minns rätt. Någon säger sig väl omedelbart att det är skönt att det här medlet finns och att det i sammanhanget måste betyda fasligt litet. Det kan man kanske säga att det gör. Men jag vill ändå inte undanhålla kammaren att mängden verksam substans i den mängd av detta medel som svenska folket gnuggar sina huvuden med faktiskt inte är mindre än 80 kg. Fortfarande säger kanske någon att det är fasligt mycket mindre än den mängd vi använde i skogsbruket på den tiden då vi fick göra det. Självfallet är det så. Sista året det förekom använde vi i runt tal 10 ton i skogsbruket. Men vän av ordning noterar naturligtvis omedelbart att skallarnas areal faktiskt är mindre än arealen skog. Jag har tagit mig orådet före att försöka uppskatta arealen av ett människohuvud. Om man använder en tub med ett halvt gram DDT på ett människohuvud innebär det att koncentrationen per ytenhet blir så stor att den motsvarar 50 kg/ha i skogen. Det är mycket det — det vill jag göra kammaren uppmärksam på. Senast DDT användes var motsvarande siffra för skogen 93 g/ha, alltså något mindre än ett hekto. Skulle vi alltså behandla våra marker så illa som vi behandlar våra skallar — inte när vi får lössen men när vi bekämpar dem — skulle det faktiskt bli en ordentlig övergödsling med den typen av preparat. Vi skogsodlar, om jag minns rätt, 168 000 ha. Alla dessa marker, framför allt i Norrland, är inte lika frekventa för snytbagge, varför den återhållsamhet som vi i vår motion ålagt oss på detta område säger oss att vi inte behöver använda DDT för alla dessa hektar. Men man kan tänka sig att DDT behövs för 100 000 hektar. Det menar vi är av så stor ekonomisk betydelse för skogsbruket att dispens i enlighet med vad vi har yrkat i vår motion har fog för sig. Med detta anförande har jag bara velat rikta kammarledamöternas uppmärksamhet på det förhållandet att allt bruk av bekämpningsmedel ingalunda är en så fasligt farlig företeelse som herr Söderqvist för en stund sedan sade. Detta medel är i varje fall inte farligare än att vi smörjer våra skallar med det. Kanske skulle vi därför rent av ta risken att använda det i skogsbruket fram till den tid då vi har fått ett ordentligt ersättningsmedel. Detta är en vädjan till kammarledamöternas sinne för proportioner och förhoppningsvis också deras pålitliga omdöme. Vi kanske kan ta risken att under ytterligare ett antal år doppa våra skogsplantor i detta bekämpningsmedel och därmed göra det svenska skogsbruket en stor tjänst utan att det skulle medföra någon allvarlig våda. Jag tror nämligen inte att de som här i landet svarar för den mänskliga hälsan tar så enorma risker när de tillåter oss att smörja våra skallar på det sätt som vi nu gör. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! I motionen 789 har jag tillsammans med några partikamrater tagit upp frågan om det moderna skogsbrukets driftmetoder från miljöoch energisynpunkt. Vi som driver skogsbruk vet att rent kortsiktigt ger barrskogen, där betingelserna för sådan skog är goda, det bästa ekonomiska utbytet. Därför strävar man efter att där bekämpa lövskogen. Vid behandling av större föryngringsytor sker detta för den enskilde brukaren förmånligast genom besprutning med kemiska medel från luften. Eftersom topografin växlar mellan högre och lägre belägna partier visar praktiskt skogsbruk att i en sänka är lövskogen ett måste för att vi där skall få någon skogsproduktion alls. Lövskogen har ju en dränerande verkan i sådana områden. Dessutom har vi på andra marker bekymmer med att få barrträdsplanteringarna att helt lyckas på grund av angrepp från skadeinsekter, torka, gräs, sorkar m.m. I sådana luckor som uppstår har lövet absolut en uppgift. En besprutning från luften slår blint. Barrskogen har också en försurande effekt på marken, och den effekten förvärras om vi påtvingar skogsmarken monokulturer av barrskog. Vi har ju problem med svavelnedfallets försurande effekt; inte bara våra vattendrag utan också barrskogen i vissa områden misstänks lida av detta. Lövskogen har däremot en rakt motsatt verkan. Dessutom ger lövavfallet en mullbildande och gödslande effekt som inte bör underskattas. Vi tillgriper i allt högre grad handelsgödsel för att höja tillväxten i skogen. Lövinslaget kan hjälpa oss att komma bort från dessa båda problem och därmed minska de direkta kostnaderna. Lägger vi därtill urlakningsriskerna för grundvattnet från sura kvävegödselmedel framstår lövskogen från miljösynpunkt som en naturens regulator. Från energisynpunkt har lövskogen också blivit intressant. Ur alla slag av lövskog kan man framställa metanol. Utan större svårigheter lär det gå att blanda in 20 96 metanol i bensinen till bilar av de senare årsmodellerna. Lövvirket har också ett högt bränslevärde för bostadsuppvärmning. Men åtgärder från samhällets sida måste vidtas så att lövvirke och skogsavfall konkurrensmässigt blir intressant för energikonsumenterna. Hur detta skall ske beror till största delen på politikerna. Vill vi ha ett miljöinriktat skogsbruk som ändå ger ekonomiskt godtagbara villkor för skogsbrukaren borde inte den här frågan vara särskilt svår att lösa. Om man gör en summering av de negativa effekterna av att genom kemiska medel påtvinga vår skogsmark försurande trädslag och de oklara miljöeffekter som kemikalierna på lång sikt kan få på mark och människor och väger detta mot manuellt röjda och gallrade skogsbestånd och användande av de produkter som detta kan ge, anser jag att ingen riksolycka skulle ske om man beslutade förbjuda besprutning med kemiska medel från luften i avsikt att döda viss vegetation. Under 1977 flygbesprutades enligt uppgift ändå bara 28 900 hektar skog. Dessa besprutade hektar utgör en onödig källa till oro för bäroch svampplockande medborgare i vårt land. Vi har ca 23,2 miljoner hektar produktiv skogsmark i vårt land. Om vi utgår från att vi har en hundraprocentig omloppstid i genomsnitt i vårt skogsbruk, skulle det innebära att vi fick 232 000 hektar föryngringsytor per år. Dessa ca 29 000 hektar som flygbesprutas skulle i så fall utgöra 8 96 av kalyteverksamheten. Jag är därför litet förvånad över att en så skogssakkunnig, miljökunnig och biologiskt kunnig person som Hans Wachtmeister säger att om vi underlåter att spruta från luften får vi luckiga bestånd och måste röja varje år. Jag säger tvärtom att vi får luckiga bestånd genom att bespruta. På den punkten skiljer vi oss alltså. När det gäller påståendet att vi måste röja varje år vill jag säga att det något beror på tekniken för röjningen. I min skog röjer man så att man låter lövskärmen gå upp. Först röjer man lätt så att plantorna inte växer upp, och sedan slutröjer man några år därefter. På det sätter slipper man undan med två röjningar. Under 1977 importerade vi olja för 15 miljarder kronor. En stor del av oljan användes för att producera pappersmassa, som vi f. n. säljer till utlandet med en förlust på 85 dollar per ton. I det läget tycker jag att det är felaktigt att använda lövskogen för att betunga Sveriges ekonomi med en sådan produktion. Det måste vara vettigare att använda lövskogen för energiproduktion. Även om produktkontrollnämnden anser att kemisk bekämpning av skogen inte utgör några risker, så är många människor ändå oroade av den i allt högre grad inom olika områden ökande användningen av kemikalier. Vi tillåter tvivelaktiga doseringsgränser inom många olika områden. Skogen är bara ett. Summan av det hela blir att varken människor, djur eller natur till sist orkar rätta till skadeverkningarna. Vi hamnar mer och mer i ett kemiskt giftsamhälle. Vi kan redan se effekterna av detta statistiskt genom att avläsa rapporter om en tilltagande ökning av canceroch allergisjukdomar och att allt fler barn föds med mer eller mindre grava missbildningar. Experterna misstänker på goda grunder att det är de kemiska ämnena i vår miljö som är orsaken till detta. Hur många prövningar skall vi behöva ställas inför innan vi ser miljöproblemen i stort och handlar därefter? Herr talman! Jag har inget yrkande, utan jag avvaktar innehållet i den proposition som förväntas i anledning av 1973 års skogsutrednings betänkande.

Herr talman! Den areal som besprutades 1977 var — det har här lämnats lite olika uppgifter — 0,15 96 av den totala skogsarealen. Jag tycker att det är viktigt att nämna den informationen. Den framtida skogspolitikens utformning är naturligtvis av utomordentligt stor betydelse i en mängd olika avseenden. Det har här framhållits tidigare av Björn Eliasson. Det har betydelse för sysselsättning, ekonomi, valutabalans, regionalpolitik och givetvis även för natur, miljö samt människors hälsa, trivsel och harmoni. Det är helt klart att denna utomordentligt viktiga naturtillgång skall vara föremål för en hushållning där man har vägt in alla dessa utomordentligt viktiga faktorer. Hela detta problemkomplex blir ju också föremål för en övergripande bedömning i samband med behandlingen av skogsutredningens förslag. Utskottet har därför valt att inte nu låsa sig för något ställningstagande i detaljer. Sedan vill jag gärna uttrycka full förståelse för att det föreligger en viss otålighet på olika håll. Det finns de som vill spruta litet mer och de som vill spruta litet mindre. Och det finns säkert många intressanta och viktiga argument för de olika bedömningarna.

Jag vill erinra om att i de fall där tillräckliga skäl skulle föreligga för detaljingripanden, exempelvis vad gäller DDT, så har produktkontrollnämnden riksdagens fullmakt i det sammanhanget. Det är angeläget att stryka under att vi här har bestämt oss för ett principiellt förfarande, där riksdagen beslutat om en ramlagstiftning som ger fullmakt åt det verkställande verket att fatta detaljbesluten. Och det har ännu inte funnits tillräckliga skäl för att ändra på de principerna. Jag vill också nämna att sedan några år sker ett registreringsförfarande inom produktkontrollnämnden enligt principen om den omvända bevisbördan. Jag nämner detta eftersom motsatsen felaktigt påstods i debatten tidigare. Jag vill, herr talman, med detta säga att utskottsmajoriteten har stannat för ett ställningstagande som kan sägas befinna sig någonstans mitt emellan längre gående krav på både ena och andra sidan om utskottsmajoritetens ställningstagande. Jag tycker att det är en viss borgen för balans och förnuft, som ger mig anledning att yrka bifall till utskottets hemställan.

Regeringen har förbättrat stödet till invandrarnas tidningar. En förutsättning för statligt stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska är dock att tidningens innehåll ”i huvudsak berör förhållandena i Sverige”. Denna regel har fått starkt negativa effekter, främst när det gäller de baltiskspråkiga tidningar som vänder sig till en tvåspråkig läsekrets och av naturliga skäl ägnar huvudintresset åt vad som händer i hemländerna. Anser statsrådet att erfarenheterna av reglerna för bidrag till tidningar på andra språk än svenska motiverar en omprövning av regeln om att ett villkor för stödet skall vara att publikationens innehåll i huvudsak berör förhållandena i Sverige?
Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag anser att erfarenheterna av reglerna för bidrag till tidningar på andra språk än svenska motiverar en omprövning av regeln om att ett villkor för stödet skall vara att publikationens innehåll i huvudsak berör förhållandena i Sverige. Statens stöd till tidningar och tidskrifter motiveras i första hand av deras betydelse för den demokratiska processen i vårt samhälle. Det särskilda stödet till invandrartidningar tillkom främst för att vissa invandrargrupper inte skulle missgynnas. Det gäller de invandrare som har kommit till Sverige under senare år och ännu inte har hunnit lära sig svenska så väl att de kan följa den politiska debatten i svenska dagstidningar och tidskrifter. Därför utgår stödet enbart till sådana tidningar som riktar sig till invandrare och språkliga minoriteter i Sverige och som huvudsakligen innehåller material om svenska förhållanden. Jag har inte nu funnit några avgörande skäl som motiverar en omprövning av denna regel.

Herr talman! Jag vill tacka budgetministern för svaret. Det är en viktig regel för presstödet att det inte skall vara beroende av innehållet i den publikation som får stöd, och detta skall gälla alla sorters presstöd till alla sorters tidningar. Mot den bakgrunden är det olyckligt att man iden förordning som reglerar presstödet till invandrartidningar har fört in bestämmelsen, att för att få stöd måste en minoritetstidning i huvudsak behandla svenska förhållanden. Det kravet kan kanske vara rimligt för många invandrartidningar, men det är inte Nr 120 desto mindre förkastligt när det gäller flera viktiga minoritetsgrupper, främst balterna. Balterna kom som regel till Sverige för länge sedan, de har anpassat sig hyggligt till svenska förhållanden och de kan läsa om svenska förhållanden isvenska tidningar. De baltiskspråkiga tidningarna konkurrerar därför inte med nyheter om svenska förhållanden. Det rimliga är i stället att de ägnar huvudintresset åt vad som händer i hemländerna, och det är också de nyheterna som dessa tidningars läsare i första hand vill ha. Men det säger förordningen nej till. Ingemar Mundebo säger nu att syftet med det här presstödet är att man inte skall missgynna nytillkomna invandrare. Nej, det är det faktiskt inte, utan syftet är att vi skall få publikationer på invandrarnas egna språk för att de skall kunna behålla kontakten med sina hemlandskulturer. Det finns också rent principiella skäl, som att alla sorters tidningar bör stödjas. De nuvarande reglerna leder till att antingen missgynnas de baltiskspråkiga tidningarna, och det är olyckligt, eller också dirigerar staten innehållet. Frågan är då, varför man från statligt håll skall styra informationen i minoritetstidningar, när inga motsvarande regler gäller för den svenskspråkiga pressen, om detta verkligen är förenligt med tryckfrihetsförordningens anda och, till sist, hur detta skall övervakas. Vem skall bestämma att det tidningen behandlar verkligen är utländska eller svenska förhållanden? Är det invandrarverket eller någon annan? Den här regeln får en otillfredsställande effekt, hur den än tolkas och hur den än används. Det rimliga vore att invandrartidningarna fick stöd på samma sätt som andra tidningar, oavsett innehållet.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen överväger åtgärder för att genom omeller nylokaliseringar av statlig verksamhet kompensera Västernorrlands län för bortfall av arbetstillfällen som nedläggningen av Lv 5 kommer att innebära. Jag vill till att börja med erinra om att de personalminskningar inom försvaret som genomförs och planeras främst är resultat av en nödvändig rationaliseringsverksamhet, som måste pågå fortlöpande och avse hela den offentliga sektorn. Strukturförändringar inom försvarsmakten i form av bl.a. förbandsindragningar ingår som ett led i regeringens målmedvetna strävan att hålla kostnaderna för den offentliga verksamheten nere. Jag vill också erinra om att Sundsvalls kommun tillförts statlig verksamhet genom 1971 och 1973 års riksdagsbeslut om omlokalisering av viss statlig verksamhet från Stockholm. Under perioden 1974-1980 flyttar centrala ringsverket och patentoch registreringsverket med över 700 anställda till Sundsvall. Tillskottet av statlig verksamhet är således betydligt större än den avtrappning som blir följden av Lv 5:s nedläggning i början av 1980-talet. De sysselsättningsoch regionpolitiska synpunkterna måste tillmätas stor betydelse vid nyetablering av statlig verksamhet samt vid omorganisationer och rationaliseringar. Frågan om den geografiska placeringen måste emellertid alltid avgöras från fall till fall när frågan blir aktuell och då också med hänsyn till den berörda verksamhetens förutsättningar. Några ytterligare beslut utöver dem jag nämnt beträffande omeller nylokalisering av statlig verksamhet till Västernorrlands län är emellertid f. n. inte aktuella.

Herr talman! Jag vill tacka budgetministern för svaret på min fråga om arbetstillfällen som ersättning för det bortfall som kommer att ske då Lv 5 läggs ned. Västernorrlands län har ju under en lång följd av år haft stora svårigheter att hålla sysselsättningen uppe, och med det har följt att befolkningstalet sjunkit, bortsett från de allra senaste åren. Sysselsättningsgraden ilänet ligger avsevärt under riksgenomsnittet. För att stödja sysselsättningen i länet har stora samhälleliga insatser gjorts. Inget annat län har exempelvis fått så stor andel av det statliga regionalpolitiska stödet i form av lokaliseringslån och bidrag som Västernorrland. Jag kan nämna attt.o.m. i somras —-den 30 juni — hade nära 700 miljoner tillförts länet, och man hade därigenom fått ca 5 000 nya arbetstillfällen. Andra samhällsinsatser för att öka sysselsättningen är omoch nylokalisering av statlig verksamhet, som statsrådet nämnde i svaret. Med hänsyn till det stora behovet av statliga insatser för att klara sysselsättningen förvånar det många att regeringen fann det nödvändigt att föreslå en nedläggning av Lv 5. Men det förslaget godtogs av en stor majoritet i riksdagen, och jag skall inte ta upp någon debatt om det nu. I stället vill jag konstatera att riksdagsbeslutet kommer att genomföras 1982, och därigenom bortfaller då mer än 200 tjänster vid Lv 5. Den verksamhet Lv 5 bedriver anses dessutom ge underlag för 150 å 200 sysselsättningstillfällen i servicenäringar m.m. Propositionen tog ju inte upp frågan om arbetstillfällen som ersättning för bortfallet, och inte heller i debatten diskuterades detta. Jag har med min fråga velat ta upp spörsmålet i vad mån regeringen nu som kompensation övervägde några speciella åtgärder. Och låt mig fastslå att självklart anser befolkningen i länet att när en statlig verksamhet läggs ned bör denna ersättas av långsiktigt lika säkra arbetstillfällen. De allra flesta nya arbetstillfällen som skapas inom näringslivet genom lokaliseringsstödet behövs för att förhindra en fortsatt negativ utveckling, och därför erfordras speciella satsningar för att att kompensera Lv 5:s nedläggning. Skall det hinna ske behöver det börja planeras nu. Fyra år är inte så lång tid, och det har redan gått ett halvt år sedan regeringen bestämde sig för att föreslå riksdagen att lägga ned Lv 5. Statsrådet hänvisar till att vi har fått viss omlokalisering av verksamhet till Sundsvall och även till länet i övrigt. Men de arbetstillfällena har ju tillkommit därför att länet behövde sådana arbetstillfällen — de har inte tillkommit för att kompensera senare indragningar av annan statlig verksamhet. Jag — och jag tror många med mig — upplever det här som att samhället så att säga ger med den ena handen och tar igen med den andra. Jag vill fråga statsrådet om det ändå inte vore lämpligt att ett område som har drabbats av regementsnedläggning får förtur när det gäller nylokalisering av statlig verksamhet.
Herr talman! Jag har stor förståelse för önskemålet om och behovet av ytterligare arbetstillfällen i Västernorrlands län. Låt mig då än en gång understryka att genom de omläggningar som har beslutats tillförs länet drygt 700 nya arbetstillfällen. Det handlar också om verksamheter i expansion, vilket kanske även framdeles kan komma att påverka antalet arbetstillfällen i positiv riktning.

En rad olika omständigheter får sammanvägas vid varje enskilt beslut om lokalisering, och den utgångspunkten måste också gälla Sundsvallsområdet och Västernorrlands län. Men låt mig än en gång understryka att vi självfallet har sysselsättningsaspekterna aktuella för oss när det gäller olika delar av landet varje gång det gäller att besluta var en statlig verksamhet skall förläggas.
Herr talman! Jag tackar för synpunkterna. ' Jag vill emellertid erinra om, att när det gäller utvecklingen och målen för Västernorrlands län, har man ändå räknat med att befolkningen skall öka. Därför behövs det också en ökning av sysselsättningen. Regementsnedläggningen är emellertid en åtgärd som verkar i motsatt riktning, vilket är synnerligen beklagligt från länets synpunkt. Självfallet kan man inte begära att det skall bli en exakt kompensation vid just den tidpunkt då en nedläggning äger rum. Men jag tror i alla fall att det skulle vara positivt, inte bara från sysselsättningssynpunkt utan också från allmän synpunkt, om samhället vinnlade sig om att när verksamheter dras in även kompensera med andra verksamheter av ungefär lika stor omfattning, naturligtvis helst större. Jag vill betona att det har gjorts mycket för Västernorrlands län, men detta har skett därför att behoven har varit så stora i länet, och de kommer av allt att döma att vara mycket stora även i fortsättningen. Därför vill jag återigen vädja till regeringen att den, när det är aktuellt med någon ny statlig verksamhet som lämpligen skulle kunna läggas utanför huvudstadsområdet, allvarligt överväger att ordna förläggning till Västernorrlands län.

Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleanti levnad av den nya socialutskottet under Nils Carlshamres ledighet anmält hans ersättare Josef energihushållnings Axelsson. normen för byggnader Talmannen förklarade därefter vald till

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig om jag finner det angeläget att vidta några särskilda åtgärder för att förbättra efterlevnaden av den nya energihushållningsnormen. Samhällets kontroll av att hus byggs enligt kraven i svensk byggnorm sker dels genom byggnadsnämndernas granskning av byggnadslovshandlingarna, dels genom en fortlöpande tillsyn av arbetet under byggnadsskedet. Denna tillsyn sköts av en ansvarig arbetsledare som byggnadsnämnden utser. Också nämnden utövar sådan tillsyn genom besiktningar under arbetets gång och genom slutbesiktning. Hus byggda enligt de nya bestämmelserna om energihushållning kommer inte att förbruka mer än drygt hälften av den energi som förbrukades i byggnader som uppfördes i enlighet med tidigare gällande normer. Det är naturligtvis nödvändigt att energihushållningskraven i byggnormen följs, så att vi verkligen får de nya energisnåla byggnader som förutsattes i riksdagsoch regeringsbesluten. Frågan om byggnadsnämndernas besiktning och kontroll är därför utomordentligt viktig. Byggadministrationsutredningen har i sitt betänkande lagt fram ett förslag om en utvidgad kommunal kontroll och besiktningsverksamhet i samband med uppförande av småhus för att göra det möjligt att få en bättre kontroll av att byggbestämmelserna följs. Remissbehandlingen visade 107 att frågan om kommunernas ansvar inte var tillräckligt utredd. Mot denna bakgrund avvisades utredningens förslag i regeringens proposition 1977/ 78:93 Riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m.m. Fortsatta överväganden pågår emellertid i denna fråga inom bostadsdepartementet. Jag vill också peka på att planverket efter vad jag erfarit avser att se över bestämmelserna om granskning och besiktning i samband med byggnadslovsprövningen. Det finns enligt min mening mycket som talar för att det ställs krav på en mera ingående kontroll än som sker i dag. Jag har därför för avsikt att ta kontakt med statens provningsanstalt, planverket och Kommunförbundet för att undersöka förutsättningarna för en ökad samverkan mellan dessa myndigheter i denna fråga.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

I mitt eget hemlän, Jämtlands län, har man i tidningarna kunnat läsa att det i ett nybyggt hus i en av kommunerna uppmätts en innetemperatur som var så låg som 16 minusgrader i något hörn av huset. På hälsovårdsbyrån i kommunen har man fått ta emot många liknande klagomål, och kommunen lät därför kontrollera ett femtontal fastigheter som var nybyggda. Kommunen hyste förståelse för att folk klagade — det skall ju inte vara minusgrader inomhus — och påtalade också det självklara faktum i sådana här fall att en mängd energi för uppvärmning slösas bort. Vid den kontroll som kommunen lät verkställa kunde befogade anmärkningar göras på tre fastigheter. Det borde naturligtvis egentligen inte ha varit någon fastighet med anmärkning. Nu har byggföretaget just i det här fallet visat god vilja när det gäller att åtgärda de brister som fastighetsägarna påtalat, men det hade naturligtvis varit bättre och bara i sin ordning om allting från början varit bra. Det blir ju också alltid dyrare och besvärligare för alla parter, om åtgärder skall vidtas i efterhand. Det är kanhända — av olika skäl — inte heller alla fastighetsägare som förmår anföra klagan på ett nybyggt hus för att få bristerna åtgärdade. Jag kunde anföra många fler exempel från andra delar av landet, där man inte följt den nya och skärpta byggnormen. Det gäller inte bara enskilda hus utan också pensionärslägenheter, stiftelsehus osv. Jag nöjer mig dock med det anförda exemplet från Jämtlands län. Vad det ytterst handlar om är energisparande. Det är ju det som energisparpropositionen handlar om. Här behövs enligt min mening en rätt stor kontrolloch besiktningsverksamhet. Med anledning av energisparplanen kommer kommunernas ansvar för kontrolloch besiktningsverksamheten att öka kraftigt. Här gäller det att utnyttja den kapacitet som byggs upp på ett rationellt sätt, också vid ombyggnad. Kommunerna kommer således att tillföras både personella och tekniska resurser i ökad omfattning. På sikt är det viktigt att besiktningsoch kontrollverksamheten samordnas. Småhusköparnas ställning måste stärkas utan att krångliga system byggs upp, och det måste ske på ett sådant sätt att man inte i efterhand skall behöva riskera att ingrepp behöver göras i fastigheten. Jag tolkar det svar jag fått på det sättet att statsrådet anser att det behövs en utökad kontrolloch besiktningsverksamhet och att kommunerna är de lämpligaste instanserna för att ansvara för denna verksamhet. Det är ett svar som jag är nöjd med.
Herr talman! Jag kan verkligen försäkra att jag ser mycket allvarligt på de rapporter som alltemellanåt når oss om att det förekommer vad vii allmänt tal brukar kalla för fuskbyggen. Jag anser också att det är nödvändigt att människor när de flyttar in i ett nytt hus skall kunna lita på att detta fyller de krav och har den kvalitet som anges i normerna. Det är, som Stina Eliasson säger, så att energihushållningsplanen och de krav som vi fortsättningsvis måste ställa på kommunerna att upprätthålla verksamhet på det området är några av skälen till att vi föreslår att riksdagen skall anslå ganska många miljoner till kommunerna för denna verksamhets uppbyggnad. Jag finner att det är naturligt att kommunen handhar denna verksamhet inte bara när det gäller de ombyggnadshus som omtalas i energisparplanen utan också när det gäller uppförandet av nya hus.

Herr talman! Margot Håkansson har frågat mig om jag avser att låta göra någon utvärdering av verksamheten hos statens institut för läromedelsinformation efter den treårsperiod som nu har förflutit sedan SIL inrättades samt huruvida inte skolöverstyrelsens läromedelsnämnd kunde ansvara för erforderlig information om granskningen av läromedel enär den övriga informationen tillgodoses genom Förenade Svenska Läromedelsproducenters försorg. Låt mig inledningsvis erinra om att SIL inrättades efter ett omfattande utredningsarbete av läromedelsutredningen, som i sitt slutbetänkande Samhällsinsatser på läromedelsområdet föreslog att ett centralt läromedelsregister borde inrättas. Förslaget baserades på grundliga undersökningar av kommunernas behov av information vid läromedelsvalet. SIL:s ansvarsområde har successivt utvecklats. I dag har SIL tre huvuduppgifter. Den första är att informera om läromedel för ungdomsskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Sedan den 1 juli 1977 ingår häri också den betydelsefulla och svåra uppgiften att informera om läromedel för invandrarundervisning. fr.o.m. läsåret 1978/79 kommer enligt riksdagens beslut nu i vår efter förslag i årets budgetproposition informationen att för första gången omfatta den större delen av läromedlen för grundskolan. Den andra huvuduppgiften är att främja produktion av läromedel inom bristområden, främst genom produktionsbidrag. Som exempel på aktuella bristområden vill jag nämna läromedel för flerhandikappade elever, lexikon och ordböcker för invandrarelever samt läromedel för invandrarelever från våra nordiska grannländer och för våra ursprungliga minoriteter inom landet. För det tredje skall SIL vara huvudman för de fyra rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade , vilka utvecklar och distribuerar tekniska hjälpmedel och speciellt anpassade läromedel samt övrig undervisningsmateriel åt synskadade, hörselskadade och döva, psykiskt utvecklingsstörda och rörelsehindrade elever inom skolväsendet. Jag vill framhålla att SIL skall fungera som en servicemyndighet på läromedelsområdet, där de tre huvuduppgifterna information, produktionsstöd och huvudmannaskap för RPH kompletterar varandra. De kunskaper om tillgången på läromedel, som SIL erhåller genom läromedelsregistreringen, utnyttjas bl.a. för att stödja produktionen inom olika bristområden. Huvudmannaskapet för RPH ger ytterligare möjligheter att genom information, produktion och utvecklingsarbete stödja de handikappade genom att ge dem tillgång till läromedel i samma omfattning som övriga elever. Det är mot denna bakgrund av SIL:s huvuduppgifter som samhällets informationsinsatser inom läromedelsområdet bör ses. Interpellanten förordar att SÖ — och inom verket läromedelsnämnden — skall överta ansvaret för informationen om läromedel från SIL. Jag vill understryka att det här är fråga om två samverkande myndigheter med klart avgränsade uppgifter: SIL har att besluta om ett läromedel är centralt samt att informera om läromedlet. Med centralt läromedel avses sådant läromedel som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp eller kursmoment, som anges i gällande läroplan. SÖ:s uppgift i detta sammanhang är att genom läromedelsnämnden utföra den obligatoriska objektivitetsgranskningen av centrala läromedel i samhällsorienterande ämnen. Den utredning som f. n. arbetar med frågor rörande läromedelsmarknaden m.m. har även i uppdrag att utvärdera samhällsinsatserna på läromedelsområdet. Enligt min mening bör denna utvärdering belysa vilken information som erfordras inom läromedelsområdet. Någon ytterligare utvärdering av SIL:s informationsverksamhet finner jag f. n. ej erforderlig. Jag har heller inte för avsikt att f. n. föreslå någon ändring av arbetsuppgifterna för SÖ:s läromedelsnämnd. På grund av uppgifter i massmedierna om långa behandlingstider vid registrering och granskning av läromedel, vilka återges i interpellationen, gav SIL:s styrelse hösten 1975 kansliet i uppdrag att undersöka frågan. Den genomsnittliga handläggningstiden var för under år 1975 inkomna ansökningar ca 3,5 månader för läromedel i samhällsorienterande ämnen, inkl. tiden för läromedelsnämndens granskning och ca 1,5 månader för läromedel i övriga ämnen. SIL har senare inte gjort någon motsvarande undersökning. Det finns dock ingen grund för förmodanden att handläggningstiden har blivit längre. Det finns emellertid en källa till missförstånd beträffande handläggningstiderna. Efter diskussion med företrädare för kommuner och läromedelsproducenter har SIL koncentrerat sin information till tiden december-april, dvs. den period under läsåret då kommunerna förbereder valet av läromedel för kommande läsår. Ett läromedel i samhällsorienterande ämnen som således lämnades till SIL för granskning under november 1977 blir — i undantagsfall — inte färdigbehandlat förrän SIL avslutat sin information våren 1978. Information om detta läromedel sker då först i december 1978. Skulle SIL kontinuerligt informera om sina beslut skulle tiden mellan anmälan och information minska väsentligt. Målet för informationen är emellertid inte att successivt förse kommunerna med information om godkända läromedel utan att göra detta vid de tidpunkter som är relevanta för valet av läromedel. Beträffande kostnaderna för SIL:s informationsverksamhet vill jag anföra följande. De kostnader som producenterna åsamkas genom SIL:s verksamhet belastar självfallet kommunerna. Kostnaderna uppvägs dock av den systematiserade läromedelsinformationen, vilken minskar kommunernas arbete. Prisändringarna på läromedel under de senaste två åren ligger också helt inom ramen för den allmänna kostnadsutvecklingen. Den längre tid för kapitalbindning, som omtalas i interpellationen, uppgår till en å två månader, för samhällsorienterande läromedel något längre. I jämförelse med förlagens kostnader för marknadsföringsåtgärder i form av särtryck, gratisexemplar m.m. är kapitalbindningskostnaden i samband med SIL-registreringen negligerbar. Jag vill ta fasta på och instämma i interpellantens påpekande att det till sist är ”nödvändigt att de som väljer läromedel haft tillfälle att granska själva böckerna”. Det är uppenbart att ingen katalogtext kan ersätta detta beslutsunderlag i en valsituation, där elever och lärare gemensamt utvärderar de alternativ som står till buds. Men här behövs både medvetenhet om relevanta kriterier och goda urvalsinstrument som hjälpmedel. En sådan kompletterande pedagogisk utvärdering vid val av läromedel har prövats inom ramen för SÖ:s projekt ”läromedelsdeklarationer”. Sammanlagt ca 200 lärare och ca 5 000 elever har varit direkt engagerade i försöksverksamhet på olika stadier och i olika ämnen. Projektets olika resultat har utgjort underlag vid studiedagar och annan lärarfortbildning. SIL har informerat om de läromedelsdeklarationer som arbetats fram inom projektet. Åtskilliga kommuner har projektets bedömningskriterier som mönster för den lokala utvärderingen av läromedel. Projektet syftar till att öka lärares och elevers möjlighet att påverka läromedelsvalet och på sikt också läromedlen. Detta stämmer väl överens med det ändrade synsätt på läromedelsbegreppet som jag berört i årets budgetproposition. Läromedelsvalet kommer på sikt att anpassas till ett ändrat arbetssätt i skolan och för grundskolans del till en revidering av läroplanen. Skulle begreppet centrala läromedel härvid komma att upphöra, får det konsekvenser för utformningen av objektivitetsgranskningen av läromedel. En av läromedelsnämndens nuvarande uppgifter som jag tidigare inte berört, nämligen granskning på eget initiativ, kan vid en sådan utveckling bli en huvuduppgift. Granskning och godkännande behöver då inte längre vara kopplat till registrering. Därmed skulle också de olägenheter i dessa avseenden, som interpellanten uppehållit sig vid, upphöra.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Mogård för svaret, som förvånar mig något. Det är långt och berättande men säger egentligen mycket litet om de problem som jag önskar få belysta. Det verkar också som om tillkomsten av SIL varit en helt okontroversiell fråga sett från statsrådets synpunkt. Låt mig erinra om några synpunkter i en fp-motion som väcktes med anledning av propositionen 1973:76 angående samhällsinsatser på läromedelsområdet och då speciellt vad som gäller centralt läromedelsregister: ”Det måste ifrågasättas om ett centralt läromedelsregister kan få den praktiska nytta som förutsätts. Med ett centralt läromedelsregister får man också ett omfattande dubbelarbete, eftersom den information som läromedelsförlagen själva står för kan förväntas finnas kvar också i framtiden. Det kan därför diskuteras om en större ekonomisk satsning på ett centralt läromedelsregister är det bästa sättet att använda de begränsade resurserna på läromedelsområdet. Det är nämligen så enkelt att den bästa informationen om ett läromedel får man genom att direkt studera läromedlet i fråga. Det rätta bör därför vara att man vid val av läromedel inte går via ett centralt register utan undersöker själva läromedlet. De utlåtanden om prövning som bör finnas bör också kunna tillhandahållas på ett mindre kostsamt sätt än genom att man upprättar ett stort och byråkratiskt register.” Men nu inrättades alltså SIL av en socialdemokratisk regering med start den 1 juli 1974. SIL har nu verkat i snart fyra år. Kostnaderna för staten redovisade jag i interpellationen men upprepar dem här och vill då samtidigt ta med avgifterna från läromedelsproducenterna.

Avgifterna för läromedelsproducenterna har fyrdubblats och anslag över statsbudgeten har nästan tredubblats. Den svenska läromedelsmarknaden har sedan något år in på 1970-talet stagnerat och omsluter f. n. mellan 600 och 700 milj.kr. Detta innebär en volymmässig tillbakagång på omkring 30 96, vilket för de flesta branscher är en dramatisk tillbakagång. Det sägs ofta att läromedlen är för dyra för kommunerna. I förhållande till andra elevkostnader utgör dock läroböckerna endast en blygsam andel. Räknat på de totala elevkostnaderna — statens och kommunernas kostnader — utgör lärobokskostnaderna endast 1,2 26. Är det ändå inte så att uppbyggnaden av ett byråkratiskt och klumpigt system för registrering av centrala läromedel medfört en avsevärd fördyring av böckerna med den negativa utveckling för undervisningen som detta innebär? Enligt SIL:s petita önskar institutet bygga ut sin verksamhet ytterligare till att omfatta dels andra områden än grundskolan och gymnasieskolan, dels andra läromedel än de centrala. SIL föreslår också att kostnaderna för den fortsatta verksamheten i ökande utsträckning täcks av anslagsmedel. SIL:s verksamhet med sammanställning och produktion av katalogerna är kostsam. Dessa kostnader får producenterna svara för via avgifter till institutet. Avgifterna måste hos producenten räknas in i kalkylen för läromedlen och kommer på så sätt att påverka det pris konsumenterna får betala. De direkta avgifterna är bara en del av förslagens andel i SIL:s katalogproduktion. Härtill kommer bl.a. kännbara interna administrationskostnader för att sammanställa och redigera den information som SIL önskar införa i katalogerna. Även dessa kostnader tvingas förlagen kalkylera in i priset på läromedlen. SIL:s kataloger har inte varit och kommer sannolikt inte heller i framtiden att bli kompletta. Detta innebär att förlagen även i fortsättningen måste informera skolorna om sin produktion. Varje förlag vill givetvis presentera hela sitt samlade utbud. Jag har talat med flera lärare som har ansvar för rekvisitioner och val av läromedel. De påstår sig inte ha någon större nytta av SIL:s kataloger. De kan lika gärna gå till förlagskatalogerna och välja samt rekvirera läromedel. Vore det inte möjligt att låta skolöverstyrelsens läromedelsnämnd efter gransk ningen också svara för informationen om granskningen? På det sättet skulle kanske avsevärda belopp kunna sparas, som kan komma till bättre nytta än att fortsätta att bygga ut en byråkratisk verksamhet, som onekligen har blivit mycket dyr för både kommuner och stat och som drabbar elever och lärare genom ett minskat antal böcker och ett ökat antal stenciler i många ämnen. Det är tråkigt att statsrådet avvisar frågan om en prövning och utvärdering av SIL:s verksamhet. En sådan tror jag skulle bli både intressant och belysande. Det är också egendomligt att en verksamhet får fortsätta att svälla och att ingen är beredd att avskaffa onödig byråkrati i samhället. Det som en gång är inrättat är tydligen för alltid bestående, antingen det är ändamålsenligt eller &.

Herr talman! Margot Håkanssons interpellation med alla de frågor som där ställts förbättras inte av att man oavbrutet upprepar orden ”onödig byråkrati”, om det inte är så att det är fråga om onödig byråkrati. Jag hävdar att så inte är fallet. Jag är fullt medveten om att beslutet om SIL inte var okontroversiellt när det antogs av riksdagen. Jag känner till folkpartimotionen och den reservation som avlämnades av folkpartiet och centern vid det tillfället, en reservation som riksdagen alltså avslog. Mitt svar på fru Håkanssons interpellation är onekligen långt. Jag fann det befogat att göra svaret långt, för jag har försökt att reda ut begreppen: Vad är SIL, och vad är läromedelsnämnden? Jag har också velat berätta om utvecklingen av SIL, och jag vill påstå att SIL:s verksamhet, som man visst kunde sätta frågetecken för när SIL inrättades, nu har utvecklats därhän att det fyller en betydelsefull uppgift och, som jag sade i svaret, handhar information, produktionsstöd och huvudmannaskap för de fyra rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Det finns naturligtvis alltid problem, men när Margot Håkansson talar om dubbelarbete och påstår att informationen om centrala läromedel skulle kunna skötas av läromedelsproducenterna vill jag svara att det faktiskt inte går, för SIL skall ju granska att läromedlen stämmer med läroplanen. Det är det som konstituerar att det blir centrala läromedel, och detta kan väl ändå knappast läromedelsproducenterna ta på sig. Hur obyråkratisk jag än tycker att man skall vara anser jag att det vore fullständigt orimligt. Det förvånar mig att lärarna inte är mera intresserade av om ett läromedel är centralt eller inte, eftersom det måste vara av ett visst intresse för dem att läromedlet överensstämmer med gällande läroplan. Sedan beträffande kostnaderna: Visst påverkar SIL:s verksamhet läromedelskostnaderna för kommunerna, men intressantare är kanske att ta reda på hur mycket. Jag har fått beräkningar från SIL som tyder på att det handlar om 0,6 26 av läromedelspriset. Det är faktiskt inte särskilt dyrt — det rör sig om 25, 30 eller 40 öre på ett pris på 50 eller 60 kr. Det tror jag är ganska billigt för att få den service som jag anser att det här gäller. Jag har inte sagt att vi aldrig någonsin skall titta på SIL:s verksamhet, utan jag har talat om att det pågår en utredning om läromedelsmarknaden m.m., och jag anser att den bör belysa vilken information som erfordras inom läromedelsområdet. Vi brukar ju inte hålla på att dubbelutreda saker och ting. Jag anser att vi bör avvakta vad ULÄ har att säga först.

Herr talman! Jag har faktiskt inte sagt att bokförlagen skulle svara för informationen om centrala läromedel utan att den myndighet som sköter granskningen också skulle sköta den informationen. Erfarenheterna från de gångna tre åren har i alla fall visat att verksamheten kan diskuteras, och jag är tacksam för att statsrådet Mogård har sagt i sin replik att hon inte uttalat att den över huvud taget inte skall ses över. Då den första katalogen över läromedel utgavs hade man i många fall endast tagit med nyutkomna läromedel. I ett textavsnitt upplystes att tidigare utkomna läromedel fick användas även om de inte var upptagna i katalogen, men en sådan upplysning gick de flesta förbi. F. ö. uppfattades uteslutningen av dessa äldre läromedel som en nedklassning av dem. De äldre läromedlen från olika förlag användes allmänt i hela landet, eftersom de har visat sig motsvara de krav man ställer på dagens läromedel. Just därför var de ledande läromedel inom resp. ämnen och årskurser. När denna första katalog utkom bedömde många uteslutningen som en katastrof för en del förlag. Läromedel som inte fanns med i SIL-katalogen kunde komma att slås ut. Så skedde också i stor utsträckning, och därmed försvann många av de allra bästa läromedlen och ersättes med nya, som ännu inte hunnit prövas i nämnvärd omfattning. Statsrådet säger också i sitt svar att handläggningstiden är kort. Det stämmer inte. Jag har exempel på att böcker som godkänts av läromedelsnämnden den 2 september 1976 inte kommit in i SIL-katalogen förrän i november-december 1977. Endast för nyutkomna läromedel anges att de är granskade och godkända. SIL informerar i ett textavsnitt att tidigare använda böcker som inte är granskade av skolöverstyrelsen får användas under läsåret 1977 78. Det är onödigt med för mycket byråkrati. Det tror jag faktiskt vi är överens om. Jag är tacksam för att statsrådet också i slutet av interpellationssvaret har kommit in på att det möjligen kan ske en förändring om begreppet centrala läromedel kommer att upphöra. Då kommer väl det att få konsekvenser för vad jag uppehållit mig vid i min interpellation. Man kan alltid resonera om huruvida en kostnad är stor eller liten, men eftersom kommunerna har svårt att få råd att köpa böcker är det onödigt att lägga på onödiga kostnader. I interpellationssvaret har statsrådet också talat om alla de uppgifter SIL har fått efter sin start 1974. Det är väsentligt att SIL eller någon inom SÖ tar itu med de andra uppgifter som finns, och som jag inte har berört här. Det jag är intresserad av är att läroböckerna inte skall göras dyrare än nödvändigt och att man inte skall utge kataloger bara för katalogernas skull.
Herr talman! Vi är rörande eniga om att det är onödigt med mycket byråkrati. Då är det fascinerande att höra Margot Håkansson vilja lägga på sö den ena uppgiften efter den andra. Det är faktiskt annars ett verk som behöver krympas — och det trodde jag att det fanns ganska stor enighet om. I det här inlägget kritiserade Margot Håkansson SIL med utgångspunkt i ett problem som vi känner till över hela samhället, nämligen hur vi skall göra för att den information som faktiskt ges verkligen tas emot. Jag är inte beredd att kritisera ens den mest byråkratiska myndighet på sådana grunder.
Herr talman! Jag tycker att servicen i samhället skall vara så bra som möjligt. Men just SIL:s insatser när det gäller katalogen kanske ändå borde ses över. Jag skulle vilja ha statsrådets svar på frågan: Om de förenade bokförlagen ger ut en katalog som lärarna lika gärna kan begagna sig av, skulle det då inte vara möjligt att se över den biten av SIL:s verksamhet? Statsrådet Mogård säger att jag vill lägga över uppgifter på SÖ, som är ett byråkratiskt verk och anklagas för det. Men det hjälper väl inte att inrätta ett nytt byråkratiskt verk och på detta nya verk överföra en del av den verksamhet som SÖ skulle kunna klara. Det minskar väl inte byråkratin i samhället.

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat mig 1. om regeringen kommer att se till att den av energikommissionen begärda utredningen om utnyttjande av kärnkraftsanläggningarna för fjärrvärmeproduktion genomförs i sådan tid att beslut kan fattas senast hösten 1978, 2. när utredningsarbetet kommer att påbörjas, 3. vilka skäl regeringen anför om regeringen ej har för avsikt att låta genomföra utredningen, samt 4. när besked kan ges om Forsmark 3. Energikommissionen överlämnade sitt betänkande Energi den 29 mars i år. Betänkandet innehåller en rad förslag, bl.a. sådana som syftar till att minska vårt oljeberoende. Ett av förslagen avser en utredning av frågan om möjligheterna att förse sydvästra Skåne, Göteborgsområdet och Energikommissionens betänkande remissbehandlas f.n. Remisstiden utgår den 1 september. F. n. pågår utredningsverksamhet avseende samtliga nämnda värmeöverföringsprojekt. Inom det s.k. Sydvärmeprojektet, med deltagande av Sydkraft och berörda kommuner, har nyligen presenterats en utredning som redovisar konsekvenser av en värmeavtappning från de befintliga kärnkraftsblocken Barsebäck 1 och Barsebäck 2 med överföring av värme till Malmö och Lund. I samarbete mellan Vattenfall och Göteborgs kommun pågår en utredning avseende en jämförelse mellan en utbyggnad av ett fossileldat kraftvärmeverk i Göteborg och värmeavtappning i Ringhals med överföring av värme till Göteborg för försörjning av Göteborgs fjärrvärmenät. Vattenfall studerar f. n. vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas för att hålla möjligheten öppen att senare utföra Forsmarksanläggningen för avtappning av värme till fjärrvärmenäten i Uppsala och Stockholm. Frågan om värmeöverföring från Forsmark diskuteras mellan Vattenfall och STOSEB . Redan pågående utredningsarbete kan f.n. inte överblickas. Regeringen avser därför att uppdra åt statens vattenfallsverk att efter samråd med berörda kommuner och kraftföretag redovisa läget samt återstående planerat utredningsarbete och eventuellt behov av kompletterande studier. Regeringen är sedan länge inriktad på att bevara handlingsfriheten beträffande Forsmark 3 för att ta ställning till projektet i samband med omprövningen av 1975 års energipolitiska beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min interpellation. Jag skulle vilja börja med att ge något av bakgrunden till att jag framställde interpellationen. Det har för varje år som gått under 1970-talet framstått allt klarare att vårt beroende av olja har stora negativa effekter, som utgör ett oerhört viktigt skäl till att vi så snart som möjligt minskar vårt oljeberoende. Jag behöver bara peka på vilken betydelse det har för vår försörjningstrygghet och för vår ekonomi att kunna minska oljeberoendet med tanke på risken för kommande oljekriser, med avstängning av oljan, och den mycket stora belastning på vår utrikeshandel som oljeimporten innebär; den är därmed också ett problem för vår industris konkurrenskraft. Men vad som för mig och många andra har framstått med allt större dignitet under senare år är vad vi har fått veta om de risker för människors hälsa och för vår miljö som oljeberoendet innebär. Där har vi, inte minst i energikommissionen men också i utredningen om energi, hälsa och miljö, fått mycket allvarliga alarmsignaler om hälsooch miljöeffekterna på grund av förbränningen av olja i vårt samhälle.

När det gäller just risken för cancer och ärftlighetsskador vet vi att vi i dag som en följd av vår oljeförbrukning på 1950-talet har flera hundra dödsfall i cancer per år. Utvecklingen går mot allt fler cancerfall, och vi måste räkna med att om tjugo år får vi en betydande ökning som följd av den oljeförbrukning som vi i dag har i samhället.

Dessutom får man som avfall 2000 ton aska och 360 000 ton avfall från rökgasavsvavling. Det är alltså mycket stora belastningar på vår miljö. Och jag vill tillägga att skulle man i stället välja att använda kol för kraftproduktion blir problemen än värre. Nu gör vi det lyckligtvis inte i särskilt stor utsträckning i Sverige. Om vi, som framträdande representanter för centern fortfarande säger, skulle avveckla kärnkraften och producera motsvarande kraft med oljekondens skulle det för att ersätta de sex aggregat som nu är i drift innebära att vi måste öka vårt oljeberoende med 25 96. Skulle vi dessutom inte ta i anspråk de sex aggregat som är under utbyggnad måste vårt oljeberoende öka med ytterligare 30 96 i förhållande till i dag. Det är naturligtvis väldigt allvarligt om så skulle behöva ske. 1975 års beslut när det gäller ambitionerna att minska vårt oljeberoende var långtgående. Det låg i det beslutet att vi detta år skulle ompröva innehållet i det med hänsyn till de nya kunskaper som vi hade fått. Det råder en betydande enighet mellan alla partier och alla andra grupper i samhället att det är mycket viktigt att minska vårt oljeberoende. Jag skulle vilja påstå att vi politiker, när vi har fått tillgång till kunskaperna inte minst om riskerna för hälsa och miljö, har som en mycket viktig uppgift att föra ut denna nya kunskap till allmänheten och dra slutsatser av den. Delar inte energiministern min uppfattning på den punkten? Vi behöver skärpa insatserna för att minska oljeberoendet. Energikommissionen har också enhälligt uttalat att alla andra insatser f. n. måste anses ha lägre prioritet när det gäller energipolitiken. Då måste man naturligtvis sätta in ansträngningar av olika slag — olika åtgärder från sparande och satsning på nya energikällor till insatser för att få fram ersättningsbränslen inom trafikområdet och för att substituera olja med el inom t.ex. industriella processer där detta är möjligt. En annan metod energikomissionen anvisat är att utnyttja befintliga och planerade kärnkraftsanläggningar för fjärrvärmeproduktion. Man har beräknat att man härigenom skulle kunna spara betydande mängder olja per år, dock förutsatt att det bortfall av el som uppstår genom uttag av fjärrvärme inte ersätts med oljekondensproducerad el. Man bör alltså i så fall ta fram den erforderliga tillskottsproduktionen av el genom kärnkraft. Effekterna blir att man spar en mycket betydande mängd olja och dessutom utnyttjar bränslet effektivare. Totalt sett innebär det stora fördelar inte bara ur ekonomisk synpunkt utan även därför att belastningen på miljön blir mycket mindre. Bakom detta står alltså en majoritet i kommissionen. Men centerns ledamöter har reserverat sig mot att över huvud taget göra en undersökning av om det vore möjligt att genomföra en sådan här omläggning av sättet att använda kärnkraftsanläggningarna. Statsministern tog dessutom samma dag som kommissionens förslag presenterades avstånd från att en sådan här undersökning över huvud taget skulle få genomföras. Det fanns alltså anledning att befara att man över huvud taget inte skulle få en chans att pröva det här förslaget. Mot denna bakgrund, herr talman, är det svar jag i dag fått från energiministern positivt, trots att det på vissa punkter innehåller oklara besked. Om jag tolkat svaret rätt innebär det att man inte sticker huvudet i busken, såsom centerns ledamöter i energikommissionen och även statsministern velat göra, utan att man är beredd att åtminstone sammanställa det utredningsarbete som pågår och definiera på vilka punkter det behövs kompletterande utredningar. Men jag vill ändå för säkerhets skull fråga energiministern: Är det regeringens avsikt att verkligen se till att vi får ett fullständigt beslutsunderlag i den här frågan? Kommer man alltså att gå vidare sedan Vattenfall har redovisat en sammanställning av det pågående utredningsarbetet och av vilka ytterligare undersökningar som behöver göras? På en mycket viktig punkt är energiministerns svar oklart. Mina frågor var klart kopplade till tidsaspekten. Energikommissionen har understrukit att det är nödvändigt att få fram beslutsunderlaget i sådan tid att beslut kan fattas hösten 1978. Det är nödvändigt av många skäl. Vi måste ha en vettig planering av kraftoch fjärrvärmeproduktionen. Det är många kommuner, företag och inte minst anställda som är berörda och som fått uppleva hur den ena tidsgränsen efter den andra, då besked egentligen borde ha getts, har passerats. I Forsmark är redan flera hundra arbetslösa, och många har slutat frivilligt. Det är ytterst få av dessa som har fått nytt arbete genom de ersättningsprojekt som regeringen sagt sig kunna skaffa fram. Drivs frågan ytterligare utan att besked ges kommer under detta år ytterligare 800 personer att bli arbetslösa. Drivs projektet med nedläggning mister man 18 000 manår. Det är inte bara för Forsmark utan även för O 3 som besked måste komma fram snarast. Situationen vid STAL-LA VAL och övriga företag i Östergötland är sådan att om man inte får besked efter semestrarna hur det skall bli med utbyggnaden av O 3 hotas I 000 man av arbetslöshet. I Ludvika är redan flera hundra man arbetslösa, och en del får sitta utan sysselsättning på sina arbetsplatser; de är inte avskedade men har alltså inga arbetsuppgifter. Vid Uddcomb är situationen kritisk. Nu har man genom olika åtgärder ändå lyckats hålla det hela något så när flytande så att man räddat sig från en katastrof i de här olika företagen. Men snart går inte det längre. Snart har man passerat en definitiv tidsgräns. Det är alltså helt nödvändigt att man får besked under hösten 1978. Längre går det inte att hanka sig fram. Därför måste jag återigen till energiministern ställa två frågor, som jag ställde i min interpellation men som jag inte fått svar på: När startas den utredning som regeringen nu avser att låta genomföra? Kommer den att bedrivas så att det går att fatta beslut till hösten 1978? Till slut, herr talman, kommer jag till frågan om när vi får besked om Forsmark 3. Den sista tidsgränsen är som jag sade mycket nära. Forsmark 3 kommer att få använda 73 milj.kr. av innevarande års anslag även under nästa budgetår men har inte fått några nya pengar. fr.o.m. den 1 januari 1979 finns det inte några medel med vilka Forsmark 3 kan hållas i gång, och då hotas hela projektet av nedläggning. Jag tycker det finns saker i svaret på interpellationen som verkligen ger anledning till oro för att det inte skall komma något besked om Forsmark 3 ens under hösten 1978. Och när jag dessutom tagit del av vad energiministern nyligen sade vid ett möte i Vallentuna, nämligen att propositionen om energipolitiken skall komma först strax före jul, så att beslut inte kan fattas i riksdagen före våren 1979, är det definitivt så att situationen vid Forsmark är mycket allvarlig. Då har man passerat den tidsgräns som det inte går att passera utan att det blir fråga om en nedläggning. Därför måste jag kräva energiministern på svar på följande frågor: Innebär uttalandet nyligen om tidpunkten för när propositionen skall framläggas och beslut kan fattas att besked om Forsmark 3 kommer att dröja ytterligare, till efter den 1 januari 1979? Och hur kommer regeringen i så fall att handla när det gäller Forsmark 3-frågan över huvud taget? Kommer regeringen att låta tidsgränsen passeras och katastrofen bryta ut utan att ingripa? Eller vilken djurart skall man nu tillgripa för att kunna karakterisera takten i utbyggnaden vid Forsmark? Skall det kanske vara kräftan? Får jag till slut, herr talman, säga att eftersom jag uppfattade energiministerns svar som positivt beträffande frågan om en undersökning över huvud taget skulle utföras, så avstår jag nu från att fråga om skälen till att den inte skall göras. Men om jag skulle ha missuppfattat energiministerns svar på den här punkten, måste jag naturligtvis återkomma till frågan om vad regeringen har för skäl för att inte genomföra en sådan här undersökning.

Herr talman! Birgitta Dahl vidgar debatten ganska avsevärt. Det är klart att vi kan föra en sådan debatt i olika repriser, precis som vi gjort tidigare, och ta in hela energifrågan nu. Men jag tänker inte göra det just i dag. Jag vill understryka en sak som Birgitta Dahl för fram och som jag upplever som väsentlig, nämligen att det är viktigt att vi för ut informationer om oljeberoendets stora skadeverkningar ur olika synpunkter. Detta är utomordentligt bra. Det är en gemensam uppgift — det är bra att vi är ense om det. Sedan tycker jag att vi inte skall glömma bort vilka det är som haft ansvaret för att bygga upp det här oacceptabla oljeberoendet, som är det stora och nästan oöverstigliga volymproblemet i den svenska energibalansen. Jag hade naturligtvis varit tacksam, om det hade funnits en klarsyn även före den s.k. oljekrisen. De risker av miljökaraktär som är förenade med oljan har ju varit kända under ganska lång tid. Sedan råder det delade meningar i fråga om jämförelser mellan olika energislag, om det är oljan ensam som står för allt som är farligt i den här världen eller om det också finns andra energikällor som är med — men jag skall alltså inte här gå in på det. Däremot är det ju alldeles klart — och där har jag många gånger markerat min inställning — att förbrukningsnivån spelar en mycket stor roll för vilka miljöpåkänningar det blir. Och där borde vi också kunna enas. En lägre förbrukningsnivå, mindre energiomvandling, innebär alltså mindre miljöpåkänningar. På den punkten hoppas jag att vi långsiktigt kan enas. Men hittills har socialdemokraterna gått betydligt längre än vad i varje fall vi har velat göra. Då skulle jag gå in lite grand på de följdfrågor som ställdes. Det är viktigt att konstatera, så att det inte uppstår missförstånd på den punkten, att det utredningsuppdrag som nu läggs ut är en kartläggning av nuläget. Det finns tillräckligt mycket av — kalla det gärna kommersiella — intressen som utreder de här sakerna, närmare bestämt på tre olika håll, och det gäller att till regeringskansliet få en samlad bild av detta utredningsarbete, så att vi inte behöver dubblera insatserna. Detta är alltså bakgrunden till det uppdrag som går till Vattenfall. Det finns ingen anledning att vänta. Jag delar Birgitta Dahls uppfattning att det gäller att så snart som möjligt få fram detta underlag. Vi hoppas att Vattenfall kan göra det jobbet åt oss. Naturligtvis är inte detta ett löfte om att fortsätta utredningsarbetet. Det beror på innehållet i det material vi får in.

Jag hörde Birgitta Dahls uppfattning att vid en eventuell reducering på elområdet skulle den nedgången ersättas med ytterligare kärnkraft, vilket väl innebär fler reaktorer, utöver de tretton, enligt Birgitta Dahls tidigare uppfattning. Jag bara noterar detta, jag behöver inte kommentera det just i dag. När kartläggningen är gjord får vi naturligtvis ta in den, liksom allt annat, i det större energipolitiska beslutet. De här sakerna är också, vilket jag tycker ledamöterna i energikommissionen bör komma ihåg, beroende av det återstående betänkande som energikommissionen har utlovat till juni, dvs. det som berör säkerhet och miljö. Jag hoppas att inte energikommissionens ledamöter i allmänhet degraderar detta betänkande till någon obetydlighet, för det kan det aldrig vara, från de utgångspunkter som Birgitta Dahl själv främjade när det gällde oljan. Det gäller väl även andra energislag, hoppas jag. I varje fall är detta innebörden i energikommissionens direktiv. Därför ser jag huvudbetänkandet mer som preliminära slutsatser. Så till Forsmarksproblematiken. Energipropositionen är, med hårdaste möjliga tidtabell, planerad till den 15 december 1978. Remisstiden går alltså ut den I september, som jag anmälde i svaret, och vi behöver några månader på oss för att skriva propositionen. Men det innebär att regeringens ställningstagande kommer under perioden 1 september-15 december, och däri kan naturligtvis också ligga ställningstagandet till Forsmark 3.

Herr talman! Får jag först ta upp det som energiministern började med att diskutera, nämligen oljeberoendet. Jag tycker att det kunde vara bra att stiga av den här slagordshästen, där man kastar skulden för det ena eller det andra från tidigare perioder på varandra. Som Olof Johansson väl vet delar alla gemensamt ansvaret för oljeberoendet. Men den socialdemokratiska regeringen tog initiativ till en rad åtgärder för att förbättra miljön, för att förbättra reningen vid de anläggningar som använde sig av olja, för att minska vårt oljeberoende. Det finns en rad propositioner från 1960-talets slut och 1970 talets början som hade mycket hög ambitionsgrad på det här området. Sverige har faktiskt varit ett föregångsland när det gäller åtgärder för att minska förstörelsen av vår miljö. Jag tycker att vi ändå kunde låta bli att kasta sådana där slarviga epitet på varandra, särskilt om de inte överensstämmer med sanningen. Det är inte ointressant att jämföra olika energislag. Kärnkraftens risker har haft en mycket dominerande ställning i diskussionen av de risker som är förbundna med användningen av energi i vårt samhälle. Alla tycker att det är bra att uppmärksamheten har riktats på kärnkraftens risker. Men skall man diskutera farorna för hälsa och miljö av energiproduktionen, måste man väl se till de totala effekterna på hälsa och miljö. Och sanningen är den att effekterna av vår användning av olja och fossila bränslen är oerhört mycket större än de vi får av kärnkraft. Det som alltså många människor behöver uppmärksammas på är var de största riskerna ligger. Skulle det inte kunna vara angeläget också för centern att hjälpa till att visa på var de största riskerna totalt sett ligger och med vilka insatser vi totalt sett skulle kunna vinna mest när det gäller att skydda människors hälsa och miljö? Forskare är ju eniga om att de största riskerna från s.k. normaldrift av våra energiproduktionsanläggningar i dag kommer från oljeförbränningen och trafiken. Det är där de största insatserna behöver göras. Det är inte alldeles självklart att man alltid får mindre påfrestningar på miljön av en lägre brukningsnivå. Vi behöver faktiskt använda energi för mycket angelägna miljöinsatser i samhället. Det är tex. för att förbättra människors hälsa, miljö: och levnadsvillkor som vi behöver energi — exempelvis för våra bostäder eller för att göra processerna i industrin mindre slitsamma för dem som arbetar där. Olof Johanssons sätt att beskriva förhållandet är slarvigt och ytligt, och det bör vi undvika. Jag blev besviken över att Olof Johansson i sitt inlägg redovisade att sammanställningsuppdraget som Vattenfall har fått inte är så omfattande — det kanske bara gäller det jag gjort själv under de senaste två veckorna, nämligen att begära in de olika utredningar som har gjorts av Sydkraft och Vattenfall och några till. Det kan också Olof Johansson eller någon medarbetare på departementet göra genom att ringa och samtala med några av de här människorna. Jag hade faktiskt välvilligt tolkat energiministerns svar så, att ett mera ambitiöst utredningsuppdrag skulle läggas ut och att vi skulle få försäkringar om att utredningsarbetet skulle slutföras så att vi fick ett fullständigt beslutsunderlag till hösten. Vare sig man vill avfärda projektet eller genomföra det, behöver man väl fakta som underlag för beslutet. Skulle det inte vara pinsamt för centern, om man vill avfärda projektet, att inte ha fakta som underlag för ett sådant beslut, att agera som centerns ledamöter i kommissionen eller statsministern och säga att man över huvud taget inte vill att en sådan utredning genomförs? Det är helt felaktigt att tolka mitt uttalande som att jag skulle mena att vi behöver flera reaktorer än de 13. Men bortfallet av elproduktion, om man tar ut fjärrvärme, understryker vårt behov av de 13 reaktorerna även i en situation som just nu, där vi på grund av lågkonjunkturen inom industrin har en nedgång i elanvändningen. Sedan vill jag verkligen understryka att vi tar med allvar på den andra fas i utredningsarbetet som nu pågår och som gäller säkerheten och miljön. Men det är alldeles felaktigt att som Olof Johansson och andra centerpartister gör och har gjort — påstå att vi inte alls skulle ha gjort någon bedömning av sådana frågor i det utredningsarbete som hittills har genomförts. Till slut: Det är verkligen nödvändigt, Olof Johansson, att regeringen under hösten 1978 vidtar sådana åtgärder att vi har någon reell handlingsfrihet i vad gäller Forsmark 3. Kommer ni att göra det? Kommer det att innebära att ni ställer medel till förfogande, så att man under inga förhållanden behöver lägga ned verksamheten där eller vid STAL-LAVAL i Finspång eller vid Uddcomb, där ju arbetet med de elfte och tolfte reaktorerna nu pågår?
Herr talman! Den sista frågan är mycket enkel. Det finns medel som är avsatta för nästkommande budgetår, och dessa avgränsas inte av något halvårsskifte. I övrigt hänvisar jag till det svar jag gav i mitt förra anförande. Sedan gäller det frågan om jobbet skall slutföras eller inte. Det beror naturligtvis på det energipolitiska beslutet och prövningen enligt villkorslagen. Varför bortse från detta? Det är ju helt avgörande. Jag trodde att det var så klart att jag inte behövde nämna den saken. Om man inte får tillstånd att driva reaktorer, varför skall man då fortsätta att lägga ned kostnader eller skapa stora bindningar i en utredningsverksamhet som inte kan utnyttjas. Men i avvaktan på detta är jag beredd att ta fram det beslutsunderlag som behövs. Det innebär bl.a. att vi samlar in och låter Vattenfall — observera vad det står i svaret — redovisa läget samt, om man så vill, redovisa återstående planerat utredningsarbete och enligt bedömningar eventuellt behov av kompletterande studier. Det är vad som står i interpellationssvaret, och det skall läsas precis som det står och inte på något annat sätt. Sedan hänvisade Birgitta Dahl till arbetslösheten. Jag erkänner utan vidare, och har tidigare gjort det många gånger, att vi på energisektorn har stora omställningsproblem, men jag tycker inte att Birgitta Dahl skall komma undan så lätt. Vad det här är fråga om är att också se de tillkommande arbetstillfällen som vi håller på att skapa: hushållningsprogrammet, forskningsoch utvecklingsprogrammet, tillkommande utbyggnader på vattenkraftsområdet, installation av nio olika mottrycksanläggningar, satsning på småkraftverk — ja, jag kan räkna upp långa rader av tillkommande arbetstillfällen som kräver omställningar, Birgitta Dahl. Men det är inte bara fråga om enskilda centraliserade anläggningsplatser, utan om en ökning av sysselsättningen över hela landet med hjälp av energipolitiken.
Herr talman! Olof Johansson skall inte komma ifrån svaret på frågan om Forsmark 3 så lätt som genom att säga att de 73 milj.kr. av årets anslag, som nu får användas för nästa år, givetvis kan användas under hela året. Formellt kan detta förefalla oantastligt. Verkligheten är ju att pengarna absolut inte räcker för de utbetalningar som skall göras längre än t.o.m. december. Jag utgår från att Olof Johansson vet om det, ty något annat vore ju uppseendeväckande. Pengarna räcker inte ens till de ränteutbetalningar som skall göras före den I januari. Är det så, Olof Johansson, att du inte känner till det eller låtsas du bara inte känna till det? Om säkerhetsfrågorna inte kan lösas, är det självklart att hela frågan kommer i en annan dager. Vi har i och för sig utgått från att de kan lösas. Men om nu Olof Johansson hänvisar till prövningen enligt villkorslagen så borde, omintentionerna bakom villkorslagen hade följts, ställningstagandet ha skett för länge sedan! Olof Johansson har tidigare sagt att en sådan prövning skall ske senast före den 1 september i höst.

Varför Olof Johansson, vill ni inte utföra detta utredningsarbete parallellt? Varför skall ni skjuta det med villkorslagen som förevändning framför er på bekostnad av många människors trygghet? Är det bara ett utslag av det eländiga taktikspel, även om säkerhetsfrågorna, som regeringen bedriver av omsorg om att befinna sig kvar i regeringsställning? Är det fråga om att låtsas som om man i själva verket inte är djupt oenig i de här frågorna? Svara på det, Olof Johansson! Herr talman! Det finns visserligen inte tillräckligt utrymme för att här bemöta vad Olof Johansson sade i sitt inlägg om effekterna på sysselsättningen. Men låt mig bara peka på att den jämförelse mellan de olika alternativen som energikommissionen har gjort när det gäller dessa effekter visar att det alternativ som centern hittills i olika sammanhang har företrätt på sikt är underlägset andra alternativ. De tillkommande arbetstillfällena inom energisektorn räcker inte alls till för att kompensera vad man förlorar på alla andra områden i samhället på grund av att det inte finns något utrymme för att göra de satsningar som behövs både inom industrin och inom den offentliga sektorn, exempelvis för att bygga ut barnomsorgen och långvården. Dessutom visar energikommissionens jämförelse mycket tydligt att de här tillkommande arbetstillfällena i centerns alternativ inte är varaktiga utan av relativt övergående, tidsbegränsad natur liksom att de i mycket stor utsträckning skulle innebära att människor tvingas flytta. Centerns alternativ i energipolitiken innebär att stora delar av vårt land — det gäller viktiga orter i skogslänen i Norrland, i Bergslagen och i Värmland som redan i dag är så hårt drabbade av strukturproblemen inom industrin — skulle få ytterligare svårigheter. Därtill kommer arbetstillfällena för de anläggningsarbetare som i dag är engagerade i kärnkraftsanläggningarna liksom de arbetstillfällen som finns hos leverantörerna till dessa anläggningar. Det skulle alltså inte ens gå att bereda de människor det här gäller de arbetstillfällen man får enligt centerns modell utan att tvinga dem till mycket omfattande omflyttningar. Det skulle bli en befolkningsomflyttning i Sverige av hittills icke skådad natur. Jag tycker, herr talman, att även detta måste komma med i den här debatten.
Herr talman! Birgitta Dahl vill gärna vidga debatten och plädera för sitt altnernativ i energikommissionen. Jag kan möjligen ha förståelse för det, men jag tänker inte inlåta mig på den debatten. Remissbehandlingen av energikommissionens alla alternativ pågår. Jag vill däremot ta upp den fråga som hör till dagens interpellationsdebatt. Birgitta Dahl sade att regeringen vill skjuta på ställningstagandena och att man därmed förlorar tid. Om Birgitta Dahl är informerad om de här frågorna, måste det innebära att hon också är informerad om att det behövs något, eller kanske ett par, år för att bara klara de tidskrävande tekniska utredningar som krävs för att fatta ett beslut om Forsmarksstationens omvandling till värmereaktor. Sådant klarar man inte av i en handvändning. Dessutom vill jag gärna ha papperen på bordet — det jag anfört här är muntlig information som jag har fått via Vattenfall — och därför har vi naturligtvis begärt att få dessa papper så snart som det är möjligt. Det föreligger således inte någon långhalning i det här sammanhanget. Om dessa fakta sedan kommer att tala för eller emot projektets genomförande, måste naturligtvis bli avgörande för den fortsatta debatten, och jag är beredd att därvid redovisa allt det material som kan ha framkommit i samband med de tre pågående utredningarna. Varför skall man behandla dessa frågor på ett annat sätt än man gör med frågor beträffande all annan verksamhet? Varför skall man dubbelutreda? Varför skall man inte utnyttja det material som finns?
Herr talman! Jag noterar att energiministern, med samma arrogans som han tidigare har demonstrerat i liknande debatter här i kammaren under vintern, drar sig ur debatten i samband med vissa frågor, när det inte passar honom att fortsätta. Jag vill också erinra om att det var energiministern som vidgade debatten genom att ta in frågan om sysselsättningseffekterna i samband med de olika alternativen i energipolitiken. Självfallet kan det inte vara trevligt för energiministern att fortsätta en debatt om sysselsättningseffekterna, eftersom centerns sakliga argument på den här punkten inte håller och eftersom centern dessutom är djupt oenig med folkpartiet och moderata samlingspartiet i denna fråga. Jag får fortfarande inga klara besked om hur detta utredningsarbete skall bedrivas. Anledningen till att vi kräver att det skall genomföras med den största skyndsamhet är, att vi inte befinner oss i en situation, där vi kan börja från början och har full handlingsfrihet, utan i ett läge med miljardprojekt, som engagerar tusentals människor, i full gång. Många människor är för sin trygghet beroende av de beslut som vi politiker fattar, och då är varje tidsvinst som kan göras betydelsefull. Jag vet faktiskt inte om Olof Johansson har riktigt klart för sig vilka hälsoeffekter det får på alla de människor som är berörda när de får gå månad efter månad utan att erhålla besked om sin egen situation eller vilka hälsoeffekter det har för dem som redan är arbetslösa att gå utan arbete, t.ex. i Uppland där det inte finns några andra jobb att få för dem. Det är helt nödvändigt att regeringen nu tar sitt ansvar och skaffar fram ett beslutsunderlag, så att vi får möjlighet att ta ställning till dessa frågor snarast möjligt. Jag har vidare, Olof Johansson, faktiskt studerat de papper som du förnekar att du har sett. Det hade inte varit svårt att skaffa dem. Det är inte så att genomgången av alla delar som behöver utredas tar två år. Det finns specialutredningar beträffande fullföljandet av vissa beslut som måste genomföras, men det finns redan nu ett beslutsunderlag som kan användas, om man vill utforma Forsmark 3-blocket så att det ger handlingsfrihet inför framtiden, också i vad gäller fjärrvärmeproduktion. Jag hoppas verkligen att du vet om att det är på det sättet. Det har jag fått redovisat både av Vattenfall och vid besök hos STAL-LAVAL i Finspång. Det blir vid en sådan förändring av turbinens utformning heller inte några fördyringar som på något avgörande sätt skulle påverka kostnadsläget i stort för detta projekt. Den miljardrullning som de av regeringen förorsakade förseningarna har lett till spelar då en betydligt större roll för att fördyra projektet och därmed öka de kostnader som vi alla får vara med om att betala.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig dels om jag avser att vidta åtgärder för att få en ändring till stånd i gällande fraktavtal mellan SJ och LKAB för att klara sysselsättningen utefter malmbanan och i malmhamnen i Luleå, dels när jag avser genomföra en rabattering av sjöfartsavgifterna så att inte Luleå hamn missgynnas i förhållande till Narvik när det gäller malmexporten. Gällande fraktavtal mellan SJ och LKAB löper t.o.m. utgången av innevarande år. Regeringen har inte för avsikt att gripa in i detta avtal. Det skulle strida mot den rollfördelning som gäller i sådana sammanhang. Däremot har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att främja sysselsättningeni Norrbotten. Bl. a. kommer LKAB, efter riksdagens godkännande, att erhålla ett medelstillskott om 200 milj.kr. för att upprätthålla sysselsättningen vid företaget under innevarande år. Vad gäller malmtransporterna till Luleå visar LKAB:s s.k. malmbaneutredning att fraktkostnaderna inte har någon avgörande betydelse vid valet av utskeppningshamn. Däremot visar utredningen att Narvik har vissa marknadsmässiga fördelar framför Luleå. Utredningen slår dock fast att Luleå skall behållas som utskeppningshamn för de kunder som vill hämta sin malm där. Det nya systemet för statliga sjöfartsavgifter infördes samtidigt som en relativt kraftig höjning av det samlade avgiftsuttaget genomfördes. Höjningen var nödvändig med hänsyn till kravet på kostnadstäckning i farledsverksamheten. Underskottet för innevarande budgetår beräknades till ca 60 milj.kr. om inte avgifterna höjdes. Utifrån den högre avgiftsnivån fastställdes avgifterna så att den av regionaloch näringspolitiska skäl motiverade avgiftsutjämningen mellan olika hamnar och kuststräckor bibehölls. I propositionen angavs vidare att avgiftssystemet skall så långt möjligt utformas så att de svenska hamnarnas konkurrenskraft kan bibehållas. Det nya systemet för de statliga sjöfartsavgifterna trädde i kraft den 1 april i år. Det finns således inga erfarenheter av systemets verkningar på sjöfarten på 127 olika hamnar och områden. Innan sådana erfarenheter föreligger finns det inte anledning att vidta några särskilda åtgärder från regeringens sida utöver de redan beslutade, bland vilka ingår betydande nedsättningar av farledsvaruavgifterna för järnmalm.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är naturligtvis den ökade oron beträffande möjligheten att även i fortsättningen exportera malm över Luleå hamn samt de konsekvenser en neddragning av malmexporten skulle föra med sig på sysselsättningssidan i Luleå och i Norrbotten som helhet. Jag ser ingen anledning att i detalj upprepa de effekterna — det har jag gjort i samband med tidigare frågor till kommunikationsministern — men sammanfattningsvis rör det sig om hundratals arbetstillfällen. I svaret på en av mina frågor i interpellationen säger kommunikationsministern att regeringen inte har för avsikt att gripa in i detta avtal. Det skulle strida mot den rollfördelning som gäller i sådana sammanhang. Naturligtvis är det ingen som heller begär att regeringen ständigt skall gripa in i SJ:s verksamhet. Men anledningen till att jag på nytt för fram denna frågeställning är att regeringen faktiskt har gripit in i SJ:s verksamhet och därvid har motiveringen enligt statsrådet varit regionaloch sysselsättningspolitiska skäl. Man kan dock fråga sig varför det inte från Norrbottens synpunkt just av regionaloch sysselsättningspolitiska skäl är motiverat att fundera över ett eventuellt ingripande i ett sådant här avtal. En liten förhoppning tändes dock i detta sammanhang. Jag tänker på de löften som statsrådet gav vid sitt besök i Kiruna i september 1977. Jag skall börja med ett par korta citat ur tidningarna dagen efter. Jag tar ett citat ur Norrbottens-Kuriren torsdagen den 15 september. I stora rubriker kunde man läsa: Vidare stod att läsa att man från statens sida kommer att ge kompensation och att den kommer att utgöra reda pengar. I artikeln konstateras vidare att företagsledningen för LKAB hela tiden har hävdat att det främst är de höga fraktkostnaderna som har drivit LKAB in i den ekonomiska kris som företaget befinner sig i. Efter det här löftet har det inte hänt någonting. En del historier har börjat cirkulera bland de anställda i företaget. Enligt en av dessa var det här löftet bara ett positivt uttryck för tacksamhet för den goda middag som företaget bjöd på i samband med statsrådets besök. Historier är en sak. Men å andra sidan kan man fundera över varför de här löftena inte följs upp på något sätt. Det har i varje fall inte hänt något. Om jag fattat interpellationssvaret rätt knyter statsrådet också an till de här 200 miljonerna som nu kommer att gå till LKAB och antyder att det också skulle täcka det bidrag till fraktkostnader som ställts i utsikt. Det vore i så fall synnerligen underligt. Det här beloppet räcker ju inte ens till att hålla de anställda vid LKAB:s förvaltningar i malmfälten sysselsatta, i varje fall inte samtliga. Det handlar om mellan 300 och 350 personer som nu står under direkt hot om permittering eller avsked. Vidare säger statsrådet att den s.k. malmbaneutredningen visar att fraktkostnaderna inte har någon avgörande betydelse vid valet av utskeppningshamn. Jag vet ju inte hur statsrådet har läst utredningen — eller om han har gjort det — men faktum är att också malmbaneutredningen slår fast att kundernas önskemål om fraktkostnader kommer att utgöra en väsentlig del av möjligheterna att exportera malmen över Luleå i framtiden. Utredningen säger också att Luleå skall behållas som utskeppningshamn för de kunder som vill hämta sin malm där. Men vilket val har egentligen LKAB:s kunder med nuvarande fraktavtal, och framför allt när det kopplas till de nya sjöfartsavgifterna? Förmodligen har denna järnvägssträcka världens högsta frakttaxor — allt talar för det och man kan även utläsa det i malmbaneutredningen. Då kan man fråga sig vilket val kunderna har på det området. Vidare talar statsrådet i svaret om att avgiftssystemet vad beträffar de statliga sjöfartsavgifterna skall så snart som möjligt utformas så att de svenska hamnarnas konkurrenskraft kan bibehållas. Dessutom pekar kommunikationsministern på att det inte föreligger några erfarenheter av dessa avgiftssystem och att det därför ännu inte finns någon anledning för regeringen att vidta särskilda åtgärder utöver de redan beslutade. Den delen av svaret tycker jag är minst sagt märklig, eftersom regeringen ju har beslutat om en rabattering — låt vara att den är marginell i det här sammanhanget — just med tanke på järnmalmsexporten. Man bör väl då kunna se någon form av underläge för Luleås hamn i förhållande till Narviks hamn på grund av att en viss rabattering redan gjorts, men den rabatteringen är som sagt utan tvivel bara marginell. Detta är några av de frågeställningar som gör att man blir fundersam när man läser och hör herr statsrådets svar. Det vore därför intressant att få ytterligare ett förtydligande på de här punkterna. Skall det göras någonting, eller skall man bara passivt avvakta utvecklingen på området?

Herr talman! Låt mig göra några kommentarer.

Det är alldeles riktigt att jag i septemeber sade att staten som ägare av företaget naturligtvis måste täcka förlusterna, om verksamheten skall kunna bedrivas i fortsättningen. Det är klart att i det belopp, 200 milj.kr., som riksdagen i förra veckan på industriministerns förslag beslöt anslå kan sägas ingå kostnader som föranletts av högre malmtransportkostnader under det gångna året. Jag förstår inte varför man inte skall kunna betrakta dessa 200 miljoner som reda pengar, vilka som jag i september sade kommer att tillföras bolaget. Vad sjöfartsavgifterna beträffar har de, som jag sade i mitt svar, varit i kraft endast ett par veckor, och man har alltså inte fått någon erfarenhet av dem. Men innan de trädde i kraft utnyttjade regeringen den möjlighet som finns i den författning som antogs av riksdagen i fjol att rabattera vissa varor som har särskilt låg betalningsförmåga. Till dem hör malmen. Den avgiftsrabattering som regeringen beslöt för malmen utgör 75 96. Det kan jag inte med bästa vilja i världen kalla en marginell sänkning av avgiften, utan den är ju i stället utomordentligt stor.

Herr talman! Jag noterar med förvåning att detta som utlovats tidigare —att man skulle få fraktbidrag — nu har bakats in i de allmänna pengar som var absolut nödvändiga för att LKAB skulle hålla en del av de anställda i malmfälten i sysselsättning. Det är ju trots allt 300-350 personer där som förmodligen måste gå så småningom. Det betyder också att man har fått ett direkt hot mot de anställda vid Luleå malmhamn. Vi föreslog från vår sida 300 milj.kr. Det skulle ha motsvarat åtminstone de pengar som behövdes för malmfältens del. Beträffande sjöfartsavgifterna är det klart att 75 96 av farledsvaruavgiften låter väldigt mycket. Men vad innebär det egentligen? 75 96 av vad? Det är mycket lätt att undersöka — och det kunde också kommunikationsministern ha gjort redan innan det här systemet började verka — vad detta innebär totalt sett för Luleå hamn gentemot Narvik. Jag vill ta ett exempel. De uppgifter det här gäller finns kontinuerligt hos LKAB; det är inga problem med att få tag i dem. Jag skall jämföra vad det kostar för ett malmfartyg som heter Nikkala, 76 000 dödviktston, att angöra Luleå resp. Narvik. För Luleås del kostar det med de nya avgifterna 205 980 kr. Att gå till Narvik kostar för den här båten 82972 kr. Om man tar bon hela farledsvaruavgiften för Luleås del, innebär det att kostnaden blir 136 430 kr., medan den alltså för Narviks del fortfarande är 82972 kr. Inom ramen för de nya sjöfartsavgifterna är det ju inte bara farledsvaruavgiften som man har möjlighet att rabattera utan också fyravgiften; det är kanske den tyngsta posten. Jag vill då vidga interpellationen och också fråga om kommunikationsministern avser att ta något initiativ när det gäller fortsatt rabattering. Jag tänker alltså bl.a. på fyravgifterna.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att man betraktar de svenska avgifterna för sjöfarten som höga. Så är det också med luftfartens avgifter. Men det sammanhänger med att vi lever i ett land där kostnadsnivån är hög — bland de högsta i världen. Att detta höga kostnadsläge slår igenom på avgifterna beror på ett beslut av riksdagen, nämligen att sjöfartsverkets kostnader skall betalas genom avgifter. Det är regeringens — och i första hand min — självklara skyldighet att se till att detta riksdagsbeslut efterlevs. Så har inte skett tidigare. Sjöfarts verket har under en följd av år lämnat stort underskott. Det ackumulerade underskottet vid det här budgetårets ingång rör sig om 120-130 milj.kr. Men skall regeringen leva efter de beslut som riksdagen har fattat, så måste vi se till att vi inte bara betar av det underskottet utan också förhindrar att nya underskott uppkommer. Detta är förhållanden som naturligtvis kan ändras, men det fordrar i så fall nya beslut av riksdagen.
Herr talman! Jag skall börja med att citera litet ur trafikutskottets betänkande nr 8, s. 6, i anslutning till beslutet om de nya sjöfartsavgifterna: ”Utskottet vill kraftigt betona vikten av att det nya avgiftssystemet ej får missgynna de svenska hamnarna i förhållande till hamnar i utlandet. —-- Bl.

Det går inte att tala om 75 26 på farledsvaruavgiften när det, även om man tar bort hela den delen, ändå skulle röra sig om en merkostnad på åtskilliga tusentals kronor, dvs. skillnaden mellan 136 430 kr. i Luleå och 82972 kr. i Narvik när det gäller just den malmbåt som jag nämnde i mitt exempel. Man måste också, som jag ser det, vidta rätt snabba åtgärder på det här området, men då naturligtvis i koppling med att åstadkomma något radikalt när det gäller frakttaxorna på malmbanan. Det vore ytterst väsentligt om kommunikationsministern efter alla de löften som avgetts och efter alla skrivelser och uppvaktningar från LKAB och de fackliga organisationerna nu verkligen kunde agera i det här fallet. För länet, för Norrbotten, är det utfärdat massor av löften under de senaste åren, men just de senaste månadernas utveckling har slagit väldigt hårt. Man tycker att det nu bör vara dags att förverkliga litet av det som utlovats. Är det inte snart dags, statsrådet Turesson, att ge sig i kast med åtminstone den del av problemen som gäller sjöfartsavgiften? Om verkningarna av att företag och produktion flyttas från en kommun till en annan
Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har frågat mig om det kan ligga i linje med regeringens näringspolitiska filosofi att med olika statliga stödåtgärder medverka till att flytta företag och produktion från en kommun till en annan, då nettoeffekten i sysselsättningshänseende är praktiskt taget noll. Frågan har ställts mot bakgrund av Euroc-koncernens aviserade nedläggning av produktionen vid dotterbolaget TeknoTerm AB i Svalöv, samtidigt som en motsvarande utvidgning av verksamheten görs vid koncernens fabrik i Kalmar. För denna utvidgning har fråga om statligt regionalpolitiskt stöd aktualiserats. Av kungörelsen om statligt regionalpolitiskt stöd framgår att vid investering som sker i rationaliseringssyfte och inte medför ökad sysselsättning i verksamheten utgår stöd om verksamheten direkt eller indirekt har avgörande betydelse för sysselsättningen på orten. Vidare krävs att verksamheten inte kan fortsättas utan att rationaliseringen kommer till stånd och att rationaliseringen inte kan genomföras utan statligt stöd. När det gäller lokaliseringsbidrag eller avskrivningslån fordras dessutom att det föreligger vad som i kungörelsen kallas synnerliga skäl. Regeringen har ännu ej tagit ställning till frågan om statligt regionalpolitiskt stöd i det aktuella fallet, men det kan naturligtvis hävdas att varken nuvarande verksamhet i Svalöv eller den i Kalmar har rationell volym. Om man inte vill lägga ner båda fabrikerna återstår då att bygga ut en av dem till erforderlig storlek. Enligt min mening bör staten inte lämna stöd till en rationalisering av senast nämnd typ, om inte Euroc-koncernen tar ansvar för att även de anställda i Svalöv bereds fortsatt sysselsättning.